Fru talman! Tack för det svar som jag har fått på min interpellation. Jag är i mitt arbete som riksdagsledamot synnerligen intresserad av lärande och kompetensutveckling i olika former. Jag kan inte annat än se att just när det gäller körkort och lärande om trafiksäkerhet har vi hamnat i en situation där regeringens ambitioner att erbjuda likvärdig utbildning för alla i realiteten har mynnat ut i en segregering i samhället. Alla ungdomar har i dag helt enkelt inte råd att ta körkort. Att ha ett körkort är en viktig port för många för att etablera sig på arbetsmarknaden och i vardagslivet. Tillsammans med flera av mina partikamrater har jag länge ivrat för att man ska ha åtminstone den teoretiska undervisningen tillgänglig i gymnasieskolan, och jag kommer att fortsätta att arbeta för det. Min fråga i interpellationen gällde hur man ska minska kostnaderna, korta köerna och höja kvaliteten. Ministern har i allra högsta grad svarat på hur man har försökt att åtgärda kvaliteten - jag ska snart återkomma till det. Däremot har jag inte fått något som helst svar på frågan hur man försöker att minska kostnaderna för de ungdomar som inte har råd att ta körkort. Att ta körkort vid 19 års ålder börjar att bli en klassfråga. När det gäller kvaliteten svarar ministern att man håller på att införa ett nytt bokningssystem och att man ska kolla upp att körkortsaspiranterna inte är så dåligt utbildade. Den militära körkortsutbildningen är rätt avancerad när det gäller trafiksäkerheten. Med tanke på det vill jag fråga ministern: Är Vägverkets prov relevanta för den kunskap som behövs och som många trafikskolor ger sina elever? Vari ligger kvalitetssäkringen i de kunskaper som ungdomarna eller vem som helst som tar körkort får och i de moment som tränas? Det är detta som bedöms och som ligger till grund för det certifikat som körkortet utgör för en viss trafikkunskap? Vari ligger den kvalitetssäkringen i det här systemet? Det var den ena frågan. Den andra frågan är: Finns det någon koppling mellan den militära och den civila förarutbildningen? Enligt mitt förmenande är den militära förarutbildningen i många stycken av högre kvalitet. Jag nöjer mig med att ställa de kompletterande frågor som har med interpellationen att göra. Jag hoppas att jag under den här debatten får veta vad ministern avser att göra för att sänka kostnaderna för att ta körkort.
Fru talman! Låt mig först ta upp de åtgärder som handlar om att minska köer etc. och som Vägverket har vidtagit. Vägverket har vidtagit åtgärder som innebär ökad nyrekrytering och utbildning av trafikinspektörer. I dagarna trädde, som jag sade, 17 nyutbildade inspektörer i tjänst, och till midsommar 2001 kommer ytterligare 21 att vara utbildade för tjänstgöring. Det sker rekrytering av färdigutbildade trafikinspektörer från Försvarsmakten. Man lånar också dessa och man har ingående kontakt. Överläggningar pågår med Försvarsmakten om ökad inlåning av trafikinspektörer. Det sker en översyn av löner och anställningsvillkor för trafikinspektörer. Det pågår en omläggning av tidsbokningssystemet så att välutbildade aspiranter gynnas, dvs. prioritering av förstagångsprov och av första omprovet. Ytterligare omprov ges förlängd väntetid. Detta minskar således den totala provvolymen. Omläggning sker också av de teoretiska tolkproven till datormiljö med början i sommar. Detta frigör ca tio trafikinspektörer på årsbasis. När det sedan gäller att få körkortsutbildningen billigare handlar det faktiskt väldigt mycket om när man börjar att träna. I dag finns ju möjligheten att börja övningsköra redan vid 16 års ålder. Att ungdomar får möjlighet att övningsköra med sina föräldrar eller andra betyder väldigt mycket när de sedan ska ta sitt körkort. De har då erfarenhet och kunskap som de kan ha skaffat sig under en längre tid. Jag tror också att det är av stor betydelse, som också interpellanten tog upp, vad som händer i vårt utbildningssystem.

När det sedan gäller kvalitetsgranskningen av proven är det Vägverket som står för denna, också i samarbete med den militära utbildningen. Där finns alltså ett samarbete. Därav följer att kvalitetsgranskningen av inspektörer, deras utbildning och deras förmåga att göra bedömningar, nog är den bästa vi kan få i Sverige eftersom den görs av de två som har erfarenhet av och kunskap om detta, dvs. Vägverket och det militära systemet.
Fru talman! Jag är väldigt glad för att ni har tagit upp en diskussion om hur man ska göra trafikkunskapen och de teoretiska kunskaperna tillgängliga för alla. Det tror jag är en viktig och oerhört banbrytande del i att få denna vardagskunskap, för det här är ju en vardagskunskap som ska vara tillgänglig för alla. Jag skulle naturligtvis se fram emot att man också fick en möjlighet att träna färdigheten att framföra ett fordon inom ramen för skolan. Tyvärr är det ju så att även om det är tillåtet för 16-åringar att övningsköra, så har inte alla 16-åringar föräldrar som har tid eller lust att övningsköra med dem. Jag tror att det är väldigt viktigt när det gäller de basala delarna i de kunskaper som behövs för att leva i vårt samhälle att det inte finns ungdomar som redan tidigt slås ut på olika sätt. När det gäller kvalitetsgranskningen och kostnaderna är det två frågor som jag skulle vilja ta upp med ministern. Den ena är: Är den kostnad som en uppkörning betingar rimlig i relation till övriga kostnader? Då kommer återigen frågan upp om vilka ungdomar som slås ut och vilka som inte gör det. Den andra frågan gäller kvalitetssäkringen. Jag är inte så säker på att en myndighet kan bedöma sin egen kvalitet och att det är det lämpligaste sättet. Det är därför jag vill höra med ministern om det inte vore lämpligt att konkurrensutsätta Vägverket, att ge någon eller ett par mer den möjligheten. Då kanske man inbördes kan höja kvaliteten. Om det vad gäller lärosäten alternativt skolor i övrigt inte fanns någon myndighet utanför den som genomför verksamheten som granskade kvaliteten, skulle vi inte tycka att dokumenten var så trovärdiga. I dag har vi ett högskoleverk, ett skolverk och andra myndigheter som gör kvalitetsbedömningar av den verksamhet som bedrivs. Här genomför ju Vägverket en utbildningsverksamhet och bedömer samtidigt kvaliteten i den. Det är det som jag ifrågasätter lite grann. Hur ser ministern på detta?
Fru talman! Man kan ha väldigt många synpunkter på detta. Men när det gäller provningsverksamhet brukar man vara relativt skeptisk till konkurrens. Jag kan som exempel ta Sjöfartsinspektionen, som vi har talat om här tidigare i dag. Det är inte så att Sjöfartsverket utsätts för konkurrens i det avseendet eller att man har någon inspektion som kontrollerar att Sjöfartsverket kontrollerar rätt och att de har kvalitet på sina prov, utan det är mycket kopplat till en utbildning och till olika förordningar och lagar som finns i samhället. Samma sak gäller här. Jag tror inte att kvaliteten på själva provet skulle förbättras därest provverksamheten utsattes för konkurrens. Jag tror inte på det. Konkurrensen kan däremot ha en annan betydelse, möjligen att man skulle kunna sänka priserna genom att någon i konkurrens erbjuder sig att göra proven billigare. Men att öka kvaliteten genom att öka konkurrensen tror jag inte på. Detta är jag inte övertygad om. Därför tänker jag heller inte föreslå någonting sådant. När det sedan gäller priset förutsätter jag att det pris som Vägverket sätter på denna tjänst är rimligt, dvs. att det överensstämmer med vad den kostar osv. Det är självklart något som man ständigt bör följa upp.
Fru talman! Jag är glad för den här diskussionen, för jag tror att varje diskussion i den här kammaren är en del av den demokratiska process som är i rörelse. Jag delar inte alls ministerns uppfattning att konkurrensen inte kan höja kvaliteten. Inom utbildningsverksamhet, kompetensutveckling och i lärande i olika former har erfarenheter från olika delar av världen visat att det är precis tvärtom. Det är faktiskt så att när konkurrensen blir hård sätter man helt enkelt sätter sin ära i att de människor man släpper ut ska klara sig, att de ska ha den kunskap som krävs när de ska köra sitt fordon. Då kan man också på olika sätt mäta hur de klarar sig som har fått sitt certifikat genom en viss myndighet eller en viss instans. Detta känner vi mycket väl till. Den senaste ESO-rapporten visar ju vilken tydlig kvalitetshöjning som den vanliga skolan har fått sedan friskolorna började ge omdömen. Jag tror alltså att man kan nå en bit längre här. Jag hoppas att ministern tänker över det här vidare. Men framför allt vill jag säga en annan sak. En stor poäng i den här interpellationen, som jag vill skicka med ministern, är detta: Låt inte ungdomar tidigt i sina liv slås ut för att de inte kommer igenom alla dessa trånga portar. Det är körkort, högskolebehörighet och det ena med det tredje på vägen fram till ett verksamt vardagsliv. Portarna kan vara för trånga. Ge möjligheterna och låt inte kostnaden få avgöra vilka ungdomar som ska klara sig i samhället. Då tror jag att det här med körkort är en av många delar som vi behöver titta på.
Fru talman! Vi har ju konkurrens. Det är ju dels så att körskolorna konkurrerar med varandra i utbildningen. Dels har vi också konkurrens mellan de etablerade körskolorna och privatisterna. Sedan går man igenom ett prov. Det gör alla, oberoende av vad man har gått på för körskola. Oberoende av om man är privatist eller inte får man ju prövas för att se om man har klarat utbildningen i enlighet med vad det har fastställts att man ska klara både när det gäller de praktiska färdigheterna och de teoretiska. Där har vi konkurrens. Men att ha konkurrens även i själva provet, det har jag svårt att förstå. Det är ändå så, och det gäller all utbildning, att man i slutändan har någon myndighet som godkänner att man får legitimation eller liknande. Det är någon som godkänner detta. Sedan kan man gå utbildningen på olika ställen. Men någon fastställer att jag är kompetent och att utbildningen når en viss kvalitet. Jag delar alltså inte den här uppfattningen. Det får gärna vara konkurrens i utbildningsskedet men inte när man ska visa vad man har klarat. Det måste vara jämlikt och lika för alla. Fru talman! Det var mitt sista inlägg i denna interpellationsdebatt.

Fru talman! Margareta Andersson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser utveckla lönebidragen i framtiden. Margareta Andersson undrar också om regeringen i en nära framtid kommer att höja den gräns på 13 700 kr som lönebidraget baseras på och vidare om regeringen har för avsikt att öka antalet lönebidrag och göra förändringar i regelverket för att skapa en ökad trygghet för de lönebidragsanställda och deras arbetsgivare. Jag vill börja med att berätta att regeringen redan för tre år sedan gav Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att utveckla metoder, kompetens samt uppföljnings och utvärderingsinsatser för att förbättra och effektivisera hanteringen av lönebidrag. Uppdraget kommer att slutredovisas den 15 maj i år. Lönebidraget ses alltså över ur olika aspekter. Jag är väl medveten om att den bidragsgrundande lönekostnaden legat fast sedan 1992. Redan en blygsam höjning skulle innebära ansenliga kostnader för statskassan. Jag är också angelägen om att påpeka att detta belopp ingalunda ska vara lönebildande. Inte heller är lönebidraget att se som en subvention till betalningssvaga företag. Lönebidraget är ett bidrag till arbetsgivaren som anställer en arbetshandikappad person med nedsatt arbetsförmåga. Det är ett sätt att kompensera bortfallet i arbetsförmågan. Margareta Andersson tar också upp frågan varför semesterlönen tagits bort i lönebidraget. Den har inte tagits bort. Däremot har semesterersättningen tagits bort. Semesterersättning lämnas till den som har en kortare, tillfällig anställning. Regeringen hade två skäl för att ta bort ersättningen för semesterersättningen till arbetsgivarna. Det ena var att sådan ersättning inte lämnas för anställningsstöden. Det är angeläget att ersättningar som liknar varandra har samma ersättningsgrunder. Det andra skälet var att många arbetsgivare tidigare blivit överkompenserade. I de fall som tillfälliga anställningar övergått till tillsvidareanställningar har arbetsgivarna ersatts först med semesterersättning därefter ännu en gång med semesterlön. Det var alltså inte fråga om en besparingsåtgärd. Så till den sista frågan, om antalet respektive tryggheten i anställningar med lönebidrag. Regeringen har ökat anslaget för lönebidrag ända sedan 1999 och har till riksdagen aviserat en ökning även för år 2002. För innevarande år är målet att minst 57 000 Vad gäller tryggheten i anställningen så ska anställningar med lönebidrag omfattas av kollektivavtal eller ha därmed jämförliga förmåner. Det betyder att alla lagar som gäller för arbetsmarknaden också gäller för den som är anställd med lönebidrag. Lönebidraget får lämnas under högst fyra år, men kan förlängas om det finns särskilda skäl för det. Det ska omprövas regelbundet, och det för att följa upp att den handlingsplan som upprättas vid anställningstillfället är aktuell och genomförs. Avsikten är ju att anställning med lönebidrag ska övergå i en anställning utan lönebidrag. Alla arbetsgivare får tillsammans med den som anställs och även i närvaro av en facklig företrädare en ingående information om vilka förutsättningar som gäller för att lönebidrag ska kunna lämnas.

Fru talman! Jag vill också ta upp den viktiga delen med lönebidrag.

Det är ju nu när det finns jobb ute som det är möjligt att också få ut människor med funktionshinder i arbetslivet, och vi vet att lönebidrag är väldigt bra för att just kompensera den del som man inte kan utföra i arbetslivet på grund av sitt funktionshinder. Om Samhall ska klara övergångar kopplade till Samhall är man beroende av lönebidrag. Därför är lönebidragen oerhört viktiga. Det som jag ser som ett litet bekymmer är just att vi har ett tak som har legat fast sedan 1992 på 13 700 kr. Ministern säger att det inte ska vara lönebildande. Och det är naturligtvis riktigt. Problemet är bara att det har blivit det, inte minst inom allmännyttan och inom organisationerna som inte har möjlighet att betala mer än precis det som de får, 80 % av denna summa. Det gör att många med funktionshinder inte får mer lön än just 13 700 kr. Det är ett problem. Majoriteten i utskottet har faktiskt sagt att det vore rimligt att man såg över taket på lönebidraget i samband med att man också tittar på andra tak, t.ex. taket i a-kassan eller i sjukersättningen, just därför att vissa grupper har stora problem och väldigt låg lön. Vi ska veta att många ju är kvar i lönebidrag under lång tid, tyvärr längre än fyra år. En del har ju funktionshinder som gör att de inte blir bättre. Tanken är ju att om man blir bättre ska lönebidraget kunna slopas. Det finns också människor som har funktionshinder som gör att de blir sämre. Det är också viktigt att ta hänsyn till. Jag tror att det är en del att titta vidare på. Jag är glad om ministern inte stänger dörren helt för denna möjlighet.
Fru talman! Får jag börja med att konstatera att den beskrivning som Margareta Andersson gör när det gäller att människor inte längre får lönebidrag inte är sann. Det är möjligt att det var så för några år sedan. I dag uppnår vi inte målen med lönebidragen, dvs. att vi inte får ut så många människor i lönebidrag som vi har pengar till. Vi har pengar över. Det är vårt problem. Det finns många faktorer när det gäller detta, både positiva och negativa. Jag kan konstatera att i januari 2000 var det ca 35 000 personer med arbetshandikapp anmälda som arbetslösa på arbetsförmedlingarna. I förra veckan var det knappt 19 000. Även det är för många, men minskningen tyder på att arbetsförmedlare arbetar med dessa. Och resurser för lönebidrag finns också. Vi har alltså lagt på väldigt mycket pengar när det gäller lönebidragen, och där finns ingen resursbrist. Det är ingen som inte får lönebidrag för att det inte finns pengar. Man får gå tillbaka ett par tre år när det var så. Jag vill sedan kommentera lite angående allmännyttiga organisationer. Regeringens uppfattning är att det är de allmännyttiga organisationerna som har vissa svårigheter, vilket också sades här, att betala den del av lönen som överstiger 13 700 kr. Därför har AMS då fått som tilläggsuppdrag till det lönebidragsprojekt som jag talade om att föreslå ett framtida regelverk för lönebidrag i allmännyttan. Redan nu har allmännyttan möjligheter, vilket Margareta Andersson också själv säger i interpellationen, att få upp till 90 % ersättning. För övriga arbetsgivarkategorier har regeringen i år målet att den genomsnittliga bidragsnivån får ligga på högst 58 %. Allmännyttan har historiskt sett haft många anställda med lönebidrag. Ofta har man kunnat erbjuda lämpliga arbeten och utvecklande arbetsuppgifter. På så sätt har man medverkat till att människor med nedsatt arbetsförmåga har kunnat göra en aktiv och viktig arbetsinsats. Men det är tyvärr också så att arbetsmiljön inom de allmännyttiga organisationerna ibland lämnat en del i övrigt att önska. Regeringen tycker att det är viktigt att alldeles särskilt slå vakt om arbetsmiljön för dem som anställs med lönebidrag. Och inom allmännyttan har det ibland brustit när det gäller arbetsledning, företagshälsovård och personalsociala insatser. Jag tycker därför att det är viktigt att fundera över hur vi bäst ska säkerställa även detta. Och det ska vi göra när vi har sett AMS förslag till lösning. Frågan om nivåerna på lönebidragen får vi återkomma till. Jag inser problemet. Men jag vill också säga att det inte finns något förslag från regeringen i denna fråga. Att AMS har ett önskemål om att lönebidragen ska vara upp till 17 000 kr får stå för AMS i dess budget. Men det finns inget sådant förslag från regeringen. Det här kostar faktiskt väldigt mycket pengar, och det får vi titta på.

Fru talman! Jag vill först konstatera att lönebidrag är ett viktigt instrument. Det har visat sig att ha en bra effekt, man har fått ut väldigt många människor på arbetsmarknaden som inte skulle ha getts den möjligheten om de inte haft lönebidrag - ingen diskussion om detta. Det är också ett bra instrument för att föra över människor från subventionerat jobb till osubventionerat jobb. Det är ändock 3,7 % som går från arbete med lönebidrag till osubventionerat arbete. Det är ungefär på samma nivå som, något högre t.o.m. än, vad som sker från Samhall. Det är inte dåligt. Det har naturligtvis att göra med hur konjunkturerna ser ut. Där får man konstatera att det är ganska bra. Jag håller med att om det är för få som kommer till offentlig sektor. Men det har inte med regelverk att göra, utan det har mera att göra med offentlig sektor, dvs. att kommuner och landsting i nedskärningstiderna inte har öppnat för den här möjligheten så som de borde ha gjort och tagit sitt ansvar bättre än vad de i vart fall hittills har gjort. Sammanfattningsvis i detta inlägg vill jag säga att det är bra med lönebidrag. Det är ett bra instrument och fungerar bra med de 13 700 kr som det inte får överstiga. Det är möjligt att man bör få en diskussion om det, men jag vill inte ge några löften här. Jag vill konstatera att regeringen inte har någon anledning att säga att vi ska höja det just nu. Sist: Det finns pengar i alla regioner. Det finns ingen trång sektor. Var man än bor och lever i detta land finns det pengar för lönebidrag. Om det finns en plats, om det finns en individ, och någon vill ta den här individen finns det lönebidrag. Det är ingen trång sektor. Däremot kan man diskutera nivån, och man diskutera att kommuner och landsting ska ta emot dem osv.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

Fru talman! Än en gång vill jag säga att lönebidrag ger man vid bortfall i arbetsförmågan. Anställningsstöd är ett sätt att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden. Anställningsstöd ges under en viss tid. Tanken med det är att man ska få en anställning i två år och särskilt anställningsstöd längre. Det får man för att man förhoppningsvis ska vara kvar sedan på den icke subventionerade arbetsmarknaden. Det har också varit en väldig succé. Det är skillnaden. När det gäller särskilda skäl efter fyra år innebär särskilda skäl i många fall att det är ett livslångt lönebidrag. Men det finns också fall där det inte finns särskilda skäl och där det finns skäl som talar för att individen kan komma från lönebidraget till ett icke subventionerat jobb, och det måste väl anses vara riktigt. Avslutningsvis vill jag säga att arbetshandikappades andel av samtliga arbetslösa är ungefär 11 %. De får del av ungefär 19 % av de konjunkturberoende åtgärderna. Därmed kan man säga att de prioriteras av arbetsförmedlingarna.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka brandsäkerheten så att antalet dödsbränder minskar. Det är verkligen en angelägen fråga som Ulla Britt Hagström tar upp, och jag delar den oro över dödsbränderna som interpellationen andas. Sedan den 1 januari 1999 krävs, enligt Boverkets byggregler, brand och utrymningslarm även i bostäder vid nybyggnad. Vidare finns det föreskrifter i räddningstjänstlagen om brandsyn, kontroll av brandskyddet, sotning av eldstäder m.m. Många kommuner, däribland Malmö, har med stöd i räddningstjänstlagen börjat kräva att alla invånare ska ha brandvarnare i sin bostad. Detta gäller nu också resten av Skåne, hela Dalarna, och nu har man tagit motsvarande initiativ i Stockholm. Det är glädjande, och regeringen följer naturligtvis denna utveckling med intresse, och jag är beredd att ta de initiativ som kan krävas. Men i grunden är det naturligtvis positivt att detta växer fram genom lokala och regionala initiativ jämfört med att det trycks på människor med dekret ovanifrån. Utöver detta sker många viktiga frivilliga insatser på brandsäkerhetsområdet, t.ex. genom Svenska Räddningsverket arbetar aktivt med statistikinsamling, uppföljning av bränder och informationskampanjer. Analysen av vilka grupper som omkommer vid bränder och under vilka förhållanden det sker är viktiga underlag för det förebyggande arbetet. De närmare studierna av brandorsaker utgör självfallet ett av underlagen vid revideringar av bl.a. Boverkets byggregler. En förutsättning för att minska antalet dödsfall till följd av brand ligger i att många myndigheter, organisationer och enskilda samverkar. Personalen inom äldre och handikappomsorgen har en viktig uppgift i detta arbete. Särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt situationen för äldre och personer med funktionshinder oavsett om de bor i ordinärt boende eller i en särskild boendeform. Detta är exempel på frågor som berörda myndigheter samarbetar omkring. Tekniska hjälpmedel för övervakning av spisar är exempel på åtgärder som kan förhindra uppkomst av brand. Jag ser allvarligt på frågor omkring brandsäkerhet och kan försäkra att regeringen följer frågorna aktivt för att främst förhindra dödsfall och mänskligt lidande till följd av bränder men även för att förhindra skador på egendom och kulturhistoriska värden. Som jag nu har redovisat är brandsäkerhetsfrågan uppmärksammad på olika sätt. Jag är därför inte beredd att nu vidta ytterligare åtgärder för att öka brandsäkerheten.

Fru talman! Det faktum att 100 personer per år omkommer genom brand gör detta till en mycket allvarlig fråga. Det har ministern också påpekat. Jag skrev interpellationen när jag upptäckte att det är många äldre som hamnar i den här situationen. Det finns en tydlig topp i åldersklasserna 50-59 år och 60-69 år för de omkomna männen. När man närmare studerar de omkomnas sociala förhållanden framkommer att nästan alla är ensamhushåll. Dessutom var en majoritet av dem missbrukare. Bland kvinnorna finns en liknande men betydligt mindre topp i åldersklasserna 40-49 och 50-59 år. I flera fall kan man där spåra svåra sociala omständigheter. Det största antalet omkomna kvinnor finner man i åldersgruppen 80 år och uppåt. Ofta är orsaken fysiska eller psykiska sjukdomar eller funktionshinder. Det handlar här om grupper i samhället som är ensamma och som under olika sociala omständigheter blir svagare, som drabbas på detta sätt. Som Kjell Larsson säger har Räddningsverket under år 2000 ägnat särskild uppmärksamhet åt att kartlägga förekomsten av brandvarnare eller andra larm. Då fann man att brandvarnare eller automatiskt brandlarm saknades vid 52 dödsbränder och i 9 fall inte fungerade. Uppgift saknades för 22 dödsbränder. Det behöver inte göras så stora insatser på detta område. Om man finge alla till att använda brandvarnare skulle det betyda att många människoliv räddades varje år. Vissa kommuner säger nu att ägare av byggnad, enligt räddningstjänstlagen 44 §, i skälig omfattning ska bl.a. hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. I Malmö har man med stöd av den paragrafen beslutat att alla bostäder, från den 1 januari 2001, ska ha fungerande brandlarm. Ett motsvarande beslut fattades av Stockholms brand och räddningsnämnd den 6 mars i år. Det ska vara klart till 2002. Brandförsvaret har fått i uppgift att se till att varje ägare av byggnader som innehåller bostäder vidtar åtgärder för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Problemet är att det inte är prövat. Man hoppas att det skulle vara en bra väg, att alla kommuner skulle klara ut detta enligt räddningstjänstlagen. Då behövde vi inte gå in med statliga direktiv utan kommunerna skulle kunna lösa det själva. Men frågan är inte prövad. Jag vill ställa några frågor till Kjell Larsson. Jag kan ställa upp på Kjell Larssons svar, att det är svårt att låta den lag som gäller för nya bostäder gälla äldre bostäder på en gång. Men informationen kan förbättras. Man skulle t.ex. kunna be försäkringsbolagen att ge rabatter eller ställa hårdare villkor vid försäkringar. Sedan är det en sak som jag förundrar mig över, i detta regelsamhälle. Varför får en femåring köpa tändstickor i en butik utan några som helst restriktioner?
Fru talman! Först vill jag säga att jag har motionerat i den här frågan ett antal år. Det började när det var en tragisk olycka utanför min hemkommun Borås, då två unga människor blev innebrända. Då blev det en diskussion där brandmännen sade att vi borde ha lag på att det ska finnas brandvarnare, inte bara i nya hus utan just i gamla. Olyckan hände i ett gammalt hus som man höll på att renovera. Det fanns ingen brandvarnare. Det finns ingen lag på det. Det var en av orsakerna. Man menade att det unga paret hade klarat sig om det hade funnits en brandvarnare. De hade vaknat och kunnat klara livet. Det berörde mig djupt. Utifrån det har jag sedan motionerat varje år. Varje år får jag till svar att man följer frågan, att man försöker med samarbete, information osv. Men det verkar inte som om vi kommer längre. Vi har kommit långt med information, samarbete och mer kunskap. Men det finns en grupp människor som inte tar till sig det. Mycket har sagts om äldre människor. Vi ser att det är problem för dem. Vi vet att den som har problem för övrigt, med missbruk och annat, kanske inte tänker på att sätta upp en brandvarnare. Men tänk om hyresvärden eller den som äger bostaden är skyldig att sätta upp en brandvarnare. Precis som det finns en spis i en bostad borde det vara rimligt att det finns en brandvarnare. Om det ingick som ett led, då finns den redan där. Jag är övertygad om att vi skulle kunna minska de stora ekonomiska problemen med att mycket blir fördärvat. Framför allt skulle vi kunna förhindra att människor brinner inne eller blir svårt skadade. Det är som Ulla-Britt Hagström säger att det har visat sig att de flesta dödsoffer inte hade någon brandvarnare. Jag tror att hon nämnde siffran 87 %. Man måste börja fundera på vad det beror på. Det måste vara just den grupp vi inte når. När fler äldre människor ska bo kvar i sina hem riskerar vi att fler brinner inne. Jag förstår inte varför vi inte skulle kunna stifta en lag där vi säger att det ska vara obligatoriskt med brandvarnare också i äldre hus. Hyresvärden och ägaren borde ha ett ansvar för att det finns brandvarnare. Precis som det finns en spis i varenda lägenhet borde det finnas en brandvarnare. Det har prövats. Norge har haft en sådan lag i flera år, och man menar att det fungerar väl. Det är också andra länder som är på gång. Nu har man tagit initiativ i Stockholm, Malmö och på andra ställen. Men problemet är att det ser olika ut. Det beror på hur man ser det lokalt. Jag tycker att det är ett ansvar för oss nationellt. Den tryggheten ska finnas i hela landet. Jag förstår fortfarande inte varför man inte kan stifta en lag, och jag vill veta varför.
Fru talman! Jag tror att vi är överens om allvaret i situationen. Ulla-Britt Hagström pekar på att många äldre och många med olika typer av sociala problem som drabbas. Av det kan man dra slutsatsen att vi alla har ett eget, privat ansvar för de här människorna. De kan vara anförvanter eller vänner. Vi har också ansvar för dem genom det sätt på vilket vi organiserar den sociala omsorgen, inte minst i kommunerna. En annan slutsats vi kan dra är att det är möjligt att dessa människor inte är så lätta att nå med den typ av åtgärder som vi har satsat på, t.ex. information. Det kan också vara svårt att åstadkomma en lösning för dessa människor via lagstiftning av det slag som i varje fall Sonja Fransson efterlyser. Jag kommer tillbaka till den frågan. Jag får inte riktigt Ulla-Britt Hagströms siffror att gå ihop. Enligt de uppgifter som Ulla-Britt Hagström själv har lämnat har 52 % av dem som omkommer inte haft brandvarnare. 9 % har haft brandvarnare som inte har varit i funktion. Det är drygt 60 %. Sedan är det ett antal där vi inte vet om de hade brandvarnare eller inte och ett antal där vi vet att de hade brandvarnare. Det är svårt att dra slutsatser från den statistiken, eftersom i varje fall jag inte vet hur många procent av alla hushåll som har brandvarnare. Det är den skillnaden som egentligen är den avgörande frågan. Vi ska inte tro att bara det faktum att det finns brandvarnare skapar den absoluta tryggheten mot den här typen av olycksfall. Nu har vi en utveckling som är ganska positiv och glädjande. Utöver alla insatser som görs med information och allt det Räddningsverket gör pågår nu en verksamhet som sprider sig ganska snabbt över landet där man i regionerna och lokalt i kommunerna försöker åstadkomma en ordning där alla ska ha brandvarnare. Jag tycker nog att vi bör kunna följa den utvecklingen och dra slutsatser av den. Att instifta en lag är jag fullt beredd att pröva på allvar. Jag måste erkänna att jag inte känner till de norska erfarenheterna. De ska jag naturligtvis titta på. Att instifta en lag som ålägger ett ansvar för att 4 miljoner bostäder absolut ska ha brandvarnare och sedan ta ansvaret för att kontrollera efterföljden av en sådan lagstiftning, med vad det innebär av att kunna kontrollera brandstiftare i lägenheter i slutändan, är ändå ett ganska stort steg att ta. Jag tror att min kollega, justitieministern, som sitter därborta och lyssnar, också tycker att det nog är bättre om vi försöker pröva den frivilliga vägen. Vi får pröva och se vilka resultat vi får av de initiativ som nu tas runtom i landet. Vi ska gärna vara med och heja på den utvecklingen så att det sprider sig till fler områden. Sedan får vi underhand se vilket utrymme och vilket behov som finns av statliga insatser för att komplettera och förstärka utvecklingen. Än så länge tycker jag nog att det är den bästa handlingslinjen. Men jag är, som jag sade, naturligtvis öppen för att pröva även andra övergripande åtgärder.
Fru talman! Vi får reda ut detta med procenten först. Jag läser innantill ur statistiken för år 2000. Under året inträffade 100 dödsbränder i Sverige. Av dem inträffade 92 dödsbränder i bostäder eller fritidshus. Brandvarnare eller automatiskt brandlarm fanns ej vid 52 dödsbränder. Det är alltså inte procent utan antal av de 100. Det fanns brandvarnare men de fungerade inte vid 9 dödsbränder, det fanns och fungerade vid 9 dödsbränder och det var okänt om det fanns eller saknades uppgift vid 22 dödsbränder. Därav följer att det är 80-90 %. Om det är exakt 87 % eller om det är 85 % beror lite på hur man har räknat här. Men det är vid så pass många av dessa bränder som man inte hade brandvarnare. Då måste det till en mycket omfattande information om man inte ska ha en lagstiftning i frågan. Sedan fick jag inte riktigt svar på vad Kjell Larsson tycker om att femåringar utan vidare kan gå in i en affär och köpa tändstickor. Nu är i och för sig orsaken vid dödsbränder till största delen rökning, elektriskt fel, levande ljus, misstag vid vedeldning, glömd spis eller trafikolycka. Elektriska fel vållar också anmärkningsvärt många dödsbränder. Men om man ser på förhållningssättet är det ändå lite knepigt att vi inte har kommit längre i Sverige än att man utan vidare kan skicka sin femåring in i en butik och köpa tändstickor. Det gäller att förebygga. Jag har försökt att ta reda på uppgifter från Räddningsjänsten och vad man tycker. Det finns ett projekt på gång. Man säger att analys av inträffade bränder pågår hela tiden. Upptäcker man någon farlig maskin eller felaktigt beteende tar man genast kontakt med berörda parter och påtalar risken. Man har t.ex. fått Ikea att dra in lampor med olika felaktiga klämfästen och ta fram andra modeller. Man har lyckats få varningstexter och uppmärksamhet på faran med spotlighter och oskyddade halogenglödlampor, osv. Men det krävs ännu mer. Sonja Fransson var inne på lagstiftning. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Vi har ju lagstiftning för nya lägenheter och nya fastigheter. Om vi inte kommer längre är det mycket möjligt att vi måste få en lagstiftning även för det äldre beståndet. Det som är problemet är inte att sätta in en brandvarnare. Problemet med en lagstiftning är vem som ska utföra kontrollen och hur dyr den blir. I vilket fall som helst är det väldigt viktigt att vi ställer krav på speciell brandövervakning av de gamlas och sjukas boende. Då behöver larmet i första hand kanske inte gå till Räddningstjänsten. Det kan gå till någon anhörig, någon granne, via hemtjänsten eller någon som kan vara på plats om något skulle inträffa. Det gäller att ta till vara den krets som finns runt den enskilde personen. Det handlar mer om att utveckla en teknisk övervakning av spis med spisvakter osv. Jag kan tro att många äldre kvinnor om de är ensamboende i åttioårsåldern kanske kan glömma. Det kan handla om sådana saker. Det gäller att få i gång en väldigt bra informationskampanj och att ha återkommande brandövningar så att fler kan vara beredda att gripa in om en fara hotar. Det tror jag är väldigt viktigt i dessa frågor.
Fru talman! Jag vill rekommendera ministern att göra ett besök i Norge och titta på hur man där kan följa upp lagstiftningen. Det viktiga är att man får en lagstiftning som gäller hyresbostäder eller andra former av lägenheter. Såvitt jag förstår har man inte haft några problem i Norge att följa upp det. Det har varit fastighetsskötare eller andra som kontrollerat att brandvarnaren fungerar och att den finns. Det är något som man kontrollerar precis som allting annat som ska finnas i en lägenhet. När vi blir vana vid detta är det inga problem. Ministern talar om absolut trygghet. Det är inte så hemskt länge sedan som kravet infördes att alla mopedåkare skulle ha hjälp. Man talade om absolut trygghet, sade att vi var tramsiga och undrade hur vi skulle kunna kontrollera det. Nu börjar vi tala om att alla cyklister ska ha hjälm. Vi har visserligen inte lagstiftat om det. Men i dag tar vi det för givet att man använder hjälm av olika slag för att skydda sig. Detta är också att skydda sig. Det är att skydda både sig själv och att skydda sina ägodelar, och inte minst alla andras ägodelar vid sidan av. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Det är så stora katastrofer vid bränder. Kan vi förebygga det genom en form av lagstiftning tycker jag att det skulle vara oerhört bra. Jag kan inte säga exakt hur den ska se ut. Jag vet att Norge har en sådan och att något mer land är på gång. Tyvärr har jag inte de papperen med mig. Man borde studera det och kunna gå vidare. Jag hoppas på att ministern gör ett studiebesök i
Fru talman! Jag ska självfallet studera den norska lagstiftningen. Om jag vågar åka till Norge vet jag inte riktigt. Jag får väl vänta till dess att vargdebatten har lagt sig lite grann innan jag åker dit. Ulla-Britt Hagström säger att mycket måste göras. Det glädjande är att det sker väldigt mycket i denna allvarliga, viktiga fråga. Jag vill delta i att heja på den utvecklingen och bejaka olika lösningar och den utveckling som nu sker i många kommuner. Många fler kommuner verkar vara intresserade att göra aktiva åtgärder. Vi ska naturligtvis göra vad vi kan på nationell nivå, t.ex. genom att nu införa detta krav på nya bostäder. Men sedan har vi då det kontrollproblem som Ulla-Britt Hagström också pekar på. Det kräver lite eftertanke. Möjligen får man tänka på norska när man tänker på den frågan. Ulla-Britt Hagström tar även upp frågan om femåringar och tändstickor. Jag måste erkänna att jag aldrig någonsin har trott att det har varit ett samhällsproblem. Rent matematiskt är det i och för sig fem år sedan min tioåring var fem år - de siffrorna stämmer i alla fall - men jag har aldrig varit i närheten av tanken på att en femåring, då eller nu, skulle störta in i en affär och köpa tändstickor. Det är möjligt att barnens rörelsefrihet är lite begränsad när man lever i Stockholm, men ändå! Jag har alltså väldigt svårt att se detta. Det är knappt jag kan få i väg honom och köpa två liter lättmjölk - om han inte får köpa en glass vid sidan om förstås. Jag vet inte om detta är ett problem, och jag kan heller inte någonting om reglerna för när barn får börja köpa tändstickor. Men det är möjligt att detta är ett problem som vi måste lösa. Vi är alla angelägna om att göra någonting för att ytterligare lösa huvudproblemet, och det ser jag naturligtvis positivt på. Vi tvistar lite grann om vilken färdriktning som nu är riktig, men jag kan i varje fall lova att jag kommer att följa utvecklingen och att titta på det norska förslaget. Som jag sade redan inledningsvis är jag förstås öppen för att ta initiativ som kan behövas. Det kanske var fel av mig att skämta i en sådan här allvarlig debatt. Detta är nämligen ett allvarligt problem, som skapar mycket lidande och många människors för tidiga död. Egentligen ska vi alltså inte skämta om detta, och vi ska ta det som en allvarlig utmaning att försöka pressa tillbaka siffrorna ordentligt.
Fru talman! Jag ska ge Kjell Larsson siffermaterialet, så att det inte blir någon tvekan om det. Jag har själv fått det från den projektledning som arbetar med de här frågorna. Eftersom det av de 100 var vissa okända så blir det inte precis 100 % när man lägger ihop det hela. Sammanlagt var det 70 bostadsbränder som man på det här sättet hade kunnat se. Vid 52 tillfällen saknades brandvarnare helt. Vid 9 tillfällen fungerade inte brandvarnaren och vid 9 tillfällen, dvs. 13 %, fanns fungerande larm. Då blir det 87. Men vi ska inte stanna vid denna sifferexercis. Sonja Fransson! Vi kan vara glada åt att norrmännen med sin lagstiftning nu kommer hit till Sverige. De räddade oss i Skaraborg mot överskott på lägenheter, som nu hyrs frejdigt av norrmän. Då kanske de upptäcker att vi behöver brandlarm i Sverige också, så det kan ju vara väldigt bra! Kjell Larsson behöver undersöka en sak. Det kan vara positivt om vi nu lägger ansvaret på kommunerna. Malmö har redan infört det, och Stockholm är på gång. Om vi ska ha det så här generellt så borde man pröva räddningstjänstlagens 41 § så att det hela verkligen blir hållbart, och så att kommunerna inte sedan vid något överklagande etc. upptäcker att denna lösning inte håller. Det här tycker jag är viktigt. Håller inte denna lösning så måste vi genomföra en lagstiftning. Det finns faktiskt femåringar som springer och köper tändstickor. I dag har tyvärr föräldramöjligheterna och föräldraansvaret på något sätt försvagats. Även hemma i lilla Skövde finns det femåringar som springer och köper tändstickor. Vad de ska ha dem till vet inte jag, men i och med detta allvarliga med bränder osv. så borde man nog ta upp den här saken.
Fru talman! Jag har ingen anledning att betvivla det här med femåringar och tändstickor. Jag ska naturligtvis fundera på huruvida det kan vara ett problem. Ulla-Britt Hagström säger att vi lägger ansvaret på kommunerna. Men jag vill inte se det på det sättet. Jag vill inte utgå från att ansvaret alltid kommer från staten, regeringen eller riksdagen, utan här har man också ett personligt ansvar. Man har ett ansvar som medborgare i kommunerna. Kommunerna har också ett ansvar för att vårda sina medborgares trygghet. Jag tycker många gånger att det kan vara en fördel om en sådan här sak växer från kommunerna. Kommunerna kan ta initiativ och pröva det hela. Ibland finns det lokala förhållanden som gör att en lösning passar i en kommun men inte i en annan. Jag ser alltså inte detta som något fel, naturligtvis under förutsättning att vi inte på något sätt från staten bromsar det hela, och under förutsättning att vi från statens sida är beredda att stödja detta och även dra vårt strå till stacken där vi ser att behovet finns. Slutligen har vi det här med siffrorna. Såvitt jag förstår nu har det i 52 plus 9, dvs. 61 %, av dödsbränderna inte funnits fungerande brandvarnare. Det är ju bra att det är 100 dödsbränder på det sättet att det då är lättare att räkna i procent. Sedan är det 9 % där det har funnits brandvarnare. Men sedan är det 30 % där man inte vet om det har funnits. Jag menar alltså att i ett antal av de bränderna har det naturligtvis också funnits brandvarnare. Det innebär att man ska vara försiktigt med att tro att förekomsten av brandvarnare är en total garanti. Det är inte alltid som de fungerar. De kan drabbas av strömavbrott osv. Det betyder att vi inte bara får koncentrera oss på den lösningen, utan också måste se mer brett på ansvaret för att förhindra de bränder som äger rum.

Fru talman! Cecilia Magnusson har ställt två frågor som rör barnets situation i de fall där en förälder dödat den andra föräldern. Annelie Enochson har tagit upp frågan om hur sociala myndigheter mer aktivt ska driva frågor om överflyttande av vårdnaden i domstol. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. Låt mig börja med Cecilia Magnussons fråga om ifall jag avser föreslå förändringar i lagstiftningen som framhåller att barnen i en familjevåldssituation också är brottsoffer. Självklart är det så att barn som bevittnar våld i hemmet kan betraktas som brottsoffer. Det är utan tvekan en mycket traumatisk upplevelse för ett barn att bli vittne till hur mamma eller pappa blir slagen av den andre föräldern eller av någon annan närstående. Känslan av otrygghet och oförmågan att kunna hjälpa den som blir utsatt för våld sätter med all säkerhet djupa spår i de barn som upplevt detta. Det är också självklart att de kan behöva professionell hjälp att bearbeta en sådan händelse. Det är då särskilt viktigt att de myndigheter och andra inrättningar som kan hjälpa ett barn får kännedom om att det har förekommit våld i hemmet. Här finns en viktig uppgift för bl.a. polisen. När polisen kommer till ett hem där någon har misshandlats måste alltså polisen vara uppmärksam på om det finns barn i familjen. Om så är fallet ska polisen omgående underrätta socialtjänsten om detta. Det kan inte nog understrykas vilken viktig roll de sociala myndigheterna har för stödet till brottsoffer i allmänhet och till unga brottsoffer i synnerhet. Detta markeras också särskilt i den proposition om stöd till brottsoffer som regeringen nyligen har överlämnat till riksdagen. Där föreslås nämligen att socialtjänstens ansvar för alla brottsoffer lyfts fram och tydliggörs i lagen. Barn som bevittnar våld i hemmet bör alltså i den mening som här berörts betraktas som brottsoffer och få det skydd och stöd som behövs. Det kan också noteras att barnet kan vara berättigat till skadestånd oberoende av om brottet varit direkt riktat mot barnet eller inte. För att mer direkt besvara den fråga Cecilia Magnusson ställt, vill jag framhålla att det viktiga här inte är att sätta en viss etikett på de barn som bevittnar våld i familjen. Det viktiga är att de får adekvat hjälp och stöd från samhället. Sådant stöd måste de få oavsett om de i en strikt bemärkelse är att betrakta som brottsoffer, målsägande eller något annat. Behovet är detsamma. Hur socialnämnder och domstolar ska agera när det gäller vårdnaden om barnet måste prövas i varje enskilt fall. Barnets behov och intressen ska vara styrande - och vad som är bäst för ett barn i ett enskilt fall är svårt att veta utan ingående kännedom om fallet. Situationen är sällan så enkel som den beskrivs i medierna. Barnet får inte användas för att bestraffa den förälder som har förbrutit sig. Också i dessa situationer måste beslutsfattare och andra berörda agera professionellt och sätta barnets behov i centrum. Många gånger är det säkert befogat att ta ifrån en förälder vårdnaden, om han eller hon berövat den andra föräldern livet. Detta gäller särskilt om den kvarvarande föräldern är frihetsberövad under lång tid och därmed inte aktivt kan bevaka barnets intressen och ta del i vården av barnet. Men det är inte ens då självklart att vårdnaden alltid ska överflyttas till någon annan. Att socialnämnderna ganska sällan väcker talan om överflyttning av vårdnaden kan ha olika orsaker. En orsak kan vara bristande kunskap om hur ärendena ska bedömas och hanteras. Frågan om en vårdnadsöverflyttning på grund av omsorgsbrist kommer ju, dessbättre, upp ganska sällan. Mot bakgrund av de diskussioner som förts under senare tid och LVU-utredningens behandling av frågor om vårdnad om barn förväntar jag mig att socialnämnderna ägnar frågorna särskild uppmärksamhet i framtiden. Däremot måste man nog vara beredd på att nämnderna även i framtiden kan komma fram till beslut som inte alla instämmer i. Barnets bästa låter sig svårligen slås fast objektivt. Till sist blir det nämndens uppfattning och bedömning som blir avgörande. Sannolikt finns det behov av råd och stöd till socialtjänstens personal och beslutsfattare. Det gäller handläggningen av ärendena, och det gäller bedömningen av när en vårdnadsöverflyttning är en lämplig åtgärd. Jag vet att Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet i sin utbildningsverksamhet för socialsekreterare tar upp frågan om vårdnadsöverflyttningarna. Frågan kommer också, enligt vad jag har inhämtat, att uppmärksammas i den handbok om vårdnad som håller på att utarbetas inom Socialstyrelsen. Som jag tidigare har framhållit i riksdagen anser jag att det finns anledning att se över föräldrabalkens regler om överflyttning av vårdnaden och överväga om en talerätt för närstående bör införas. Men jag ställer mig i nuläget tveksam till att, som Cecilia Magnusson är inne på, införa en obligatorisk eller automatisk prövning av vårdnaden i domstol. För att en vårdnadsöverflyttning ska ske bör det krävas att barnet har ett så gott förhållande till den tilltänkta vårdnadshavaren att barnet kan eller rimligen bör acceptera denne som vårdnadshavare. Ofta kan det därför krävas att barnet har bott i ett familjehem en tid för att man ska kunna avgöra hur placeringen har utfallit och om vårdnaden bör överflyttas till familjehemsföräldrarna. En obligatorisk domstolsprövning omedelbart efter våldsdådet kan vara olämplig.
Fru talman! Tack för svaret ministern. Vi hade nog högre förväntningar än vad ministern kunde infria när det gällde den här frågan. Det finns mycket övrigt att önska. Jag har inte sett brottsofferpropositionen ännu. Det skulle vara intressant att få höra av ministern när han tänker lämna över den. Vi har inte fått några besked i svaret om initiativ i den här frågan eller förslag till utredningsdirektiv. Jag tycker också att justitieministern inte tar hänsyn till allmänhetens rättsuppfattning i den här frågan. Den har ju debatterats ganska länge. Jag tycker att det är dags att vi gör någonting åt detta. Jag tycker att barnens bästa helt åsidosätts i den här frågan. Till sist har vi likheten inför lagen. Samhället bör stå på den svagas sida, i det här fallet på barnets sida. Rädda Barnen har uppskattat att mellan 85 000 och 190 000 barn lever och växer upp i familjer där våld ingår som en del av vardagen. Det är snarare regel än undantag att polisen anmäler till socialtjänsten när man kommer in i ett hem där familjevåld har begåtts. Kommittén mot barnmisshandel, där jag själv ingår som ledamot, har lagt fram ett antal förslag till Justitie och Socialdepartementen på hur man ska förbättra barnens situation. De har remissbehandlats, och nu är frågan: Vad tänker justitieministern göra åt detta? Hur ska barnen få adekvat hjälp? Hur ska vi hjälpa de barn som växer upp i hem där våld ingår? De kanske inte blir utsatta själva. Slagen når inte barnen, men de påverkas för hela sitt liv av det de utsätts för. De får en konstig syn på vuxnas relationer. Den viktiga tryggheten, den som gör att man kan utvecklas och bli en bra vuxen människa, förrycks. Man får både fysiska och psykiska men. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vårdnadsfrågan tas upp till prövning varje gång en medförälder antingen slår ihjäl eller grovt misshandlar den andra föräldern. Det är oerhört viktigt för barnen och rättssäkerheten. Det gäller att agera professionellt och att sätta barnens behov i centrum. Justitieministern ingår i en regering som propagerar väldigt mycket för barnkonsekvensanalyser. Jag tycker att det är bra, men det gäller att man genomför det i verkligheten också. Det är därför en prövning är så viktigt. Jag skulle vilja ställa några frågor till justitieministern. Han nämner att det ska göras en översyn. När ska föräldrabalken ses över? När får vi ett besked i den frågan? Varför skulle en obligatorisk domstolsprövning vara olämplig? Hur kan det komma i konflikt med barnets bästa att inför domstol pröva likheten inför lagen när det gäller vårdnadsfrågan? Varför kan inte socialnämnderna få i uppdrag att pröva vårdnadsfrågan i domstol?
Fru talman! I höstas fick vi alla riksdagsledamöter en liten svart bok i vårt postfack. Boken heter Det är förbjudet. Den är skriven av pseudonymen Karolina Kraft. Det är en kvinna som under åtta år levde tillsammans med en man som misshandlade henne psykiskt och fysiskt. Boken består av korta dikter som skildrar denna kvinnas kamp mitt i vårt trygga Sverige. Jag rekommenderar justitieministern att läsa dessa skakande dikter. De två interpellationer som vi nu ska debattera tar upp just dessa kvinnors och deras barns utsatta situation. Det handlar om kvinnor som under kortare eller längre tid levt med män som misshandlar - en misshandel som ibland slutar i mord. Kvar blir barnen som i ett ögonblick blir moderlösa och som i samma ögonblick får en mördare till far. Vem ska ta ansvar för dessa barns fortsatta liv? Jag har i en fråga och ett öppet brev till justitieministern försökt få barnets situation belyst när det gäller det mycket speciella att mördaren har kvar sin vårdnadsrätt till barnen. Min interpellation tar upp samma sak, fast med en annan vinkling. Det gäller de sociala myndigheternas ovilja att driva talan om överflyttning av vårdnadsrätten vid allmän domstol. I LVU-utredningens betänkande Omhändertaganden - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga refererar man i kapitlet Vårdnadsöverflyttning - en möjlighet som socialtjänsten tvekar inför till Socialstyrelsens utredning om antalet vårdnadsöverflyttningar under 1997-1999. Under dessa år prövades 50 8 §§. Detta kan jämföras med att 2 700 barn var familjehemsplacerade sedan minst fem år den 1 november 1998. Det är uppenbart att vårdnadsöverflyttningar inte används som det verktyg de skulle kunna vara för att ge barnen större trygghet och visshet om var de ska bo i framtiden. Enligt LVU-betänkandet beror denna avoga inställning hos de sociala myndigheterna delvis på att man anser att barnets kontakt med föräldrarna inte får riskeras. Det är dock oklart om det är av omtanke om barnet eller föräldrarna. Utredaren uttrycker också en oro för att omsorgen om barns kontakt med föräldrarna har blivit så viktig att den förefaller överskugga annat som barnet kan behöva för sin utveckling. I justitieministerns svar på våra interpellation verkar det som om ministern anser samma sak. Där står följande: "Barnet får inte användas för att bestraffa den förälder som har förbrutit sig." Ska man tyda detta så att vårdnadsrätten inte får användas mot mördare, dvs. att det är viktigare att mördaren har rätt att i framtiden bestämma över sitt barn än vad det är att se till barnets bästa för hela framtiden? Fadern som har mördat modern har redan bestraffat barnet hårdare än någon annan genom att beröva detta barn dess moder. Hur ska denna mördare kunna ge barnet omvårdnad, trygghet, en god fostran, behandla barnet med aktning och inte utsätta barnet för kränkande behandling enligt 6 kap. 1 § i föräldrabalken när mördaren redan har gjort det mest kränkande som kan göras mot ett barn, nämligen berövat barnet framtiden med dess mamma? Anser inte justitieministern att denna mördare för alltid har förverkat sin rätt som vårdnadshavare?
Fru talman! Jag tror att vi alla som deltar i den här diskussionen tar frågan om barn och kvinnor som misshandlas i hemmet på allra djupaste allvar. Jag tror att vi kan vara alldeles överens om det. Däremot kanske våra åsikter skiljer sig lite åt när det gäller hur man ska komma till rätta med problemet när det dessutom har gått så långt att den ena föräldern har berövats livet. Regeringen beslutade i måndags att anta propositionen om brottsoffer. Den innebär, som jag nämnde, bl.a. att socialtjänstens ansvar tydliggörs. Men framför allt - och det tror jag är tyngdpunkten - ska man förmå myndigheterna att på ett bättre sätt förstå brottsoffer, att bli bättre på att bemöta brottsoffer. Det gäller alla från socialtjänst, polis, åklagare och domstol. Det är alltså inte så mycket nya lagar, utan man ska framför allt förstå den svåra situation som de här personerna befinner sig i. Det gäller såväl kvinnor som barn. På frågan om det automatiskt är så att vårdnaden ska gå över är mitt svar nej. Jag anser inte det. Det är en syn som jag inte delar att man på ett så kategoriskt sätt avgör en sådan fråga, i stället för att ta hänsyn till det som gäller inom rätten för barn - barnets bästa. Det finns nämligen fall där det inte alls är bättre att vårdnaden automatiskt går över. Vi talar här om att fadern dödar kvinnan och att han därigenom har berövats sin rätt. Men det finns också situationer där kvinnan under lång tid har blivit misshandlad av en man och till slut, i nödvärn eller på annat sätt, berövar mannen livet. Då har barnen på grund av den situationen på alla sätt tytt sig till modern, vilket är naturligt. Och då är det väl märkligt om vårdnaden automatiskt ska fråntas den mamman, den enda person som barnen känner tillit till. Det finns andra exempel på svårigheter. Att en person berövats livet är ju inte samma sak som att det vid det tillfället är fastslaget vem som har ansvar eller vad som har skett. En rättegång tar, vilket vi känner till, lång tid. Därigenom tar det också lång tid tills man över huvud taget kan initiera en sådan fråga. Dessutom är kanske inte en vårdnadstvist det som är mest lämpligt för ett barn som har råkat ut för något sådant som man hoppas att inget barn skulle behöva råka ut för, nämligen att förlora sin förälder. Utredning av föräldrabalken kommer att ske under hösten, enligt de besked vi har fått. Jag får återkomma till närmare tidpunkt om det.
Fru talman! Det var en hel del upplysande saker som jag är tacksam för. Jag hoppas verkligen att vi alla tar det här på största allvar. Jag gör verkligen det. Det ska bli intressant när propositionen om brottsoffer kommer till riksdagen. Vi har väntat på den. Det ska bli intressant eftersom det är viktiga frågor att diskutera. Det är viktigt om det är så att barn kommer att betraktas som brottsoffer. Däremot tycker jag att det är synd att justitieministern väljer att medvetet missuppfatta min intention. I interpellationen till justitieministern sade jag att jag inte ställer upp på de som hävdar att vårdnaden automatiskt ska gå över när man har mördat sin medförälder. Men jag har sagt att jag tycker att man automatiskt ska pröva vårdnaden. Det är det som är det viktiga. Visst finns det fall som de som justitieministern refererar till, där kvinnan tar död på mannen efter många års trakasserier. Men tittar vi på statistiken är det under de senaste tre åren en kvinna som har tagit livet av en man, medan det är minst 16 kvinnor som har fått sätta livet till på grund av att männen har slagit ihjäl dem. Statistiken talar alltså också emot det här. Jag tycker faktiskt att har kvinnan gjort det här ska hennes vårdnad om barnen ifrågasättas. Domstol ska pröva det inför lagen. Det ska inte vara upp till socialnämndens bestämmelser eller enskilda tjänstemäns tankar eller uppfattningar, utan det ska prövas inför lagen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är bra att vi får en utredning i höst om vårdnad. Jag bara hoppas att den utredningen kommer att gå snabbt. Jag tycker inte att det finns någon anledning att gräva ned det här i en utredning. Här finns framför allt tillräckligt mycket vad gäller allmänhetens rättsuppfattning, fru talman, för att man ska kunna ändra det här. Jag skulle vilja fästa talmannens intresse på att för 15 år sedan fattade man beslut här i riksdagen om ärvdabalken. Det var ett uppmärksammat mord. Den som mördade var arvsberättigad. På mycket kort tid fattade riksdagen beslut om att ändra lagen när det gäller rätten till arv om man har dödat någon. Jag tycker att man kan jämföra de här fallen. De är lika. Vi skulle kunna göra på samma sätt. Jag hoppas att justitieministern och jag ska kunna komma till samma slutsats.
Fru talman! Justitieministern hänvisade till att en kvinna också kan mörda sin man. Och det är ju riktigt. Det svaret fick jag också i min fråga. Men precis som Cecilia nämnde här är det så få fall jämfört med när en man mördar en kvinna. De är inte alls likställda på något sätt eftersom kvinnan under längre tid också har trakasserats och misshandlats av sin man. Men vi kan gärna ha en interpellation om det fallet också. Det finns två uppmärksammade mordfall som har inträffat i Sverige under de senaste åren. Det ena är Det andra är Mölndalsfallet i januari 2001. I Trelleborgsfallet har släktingar till den mördade kvinnan anmält de sociala myndigheterna till JO. Det gäller nämndens skyldighet till anhörighetsplacering. I JO:s beslut redogörs för händelseförloppet. De sociala myndigheterna valde en familjehemsplacering utanför släktens nätverk. Detta grundar man delvis på faderns önskemål. Han som vårdnadshavare tillmättes stor betydelse. Man kan som i de redovisade fallen antingen familjehemsplacera barnen eller göra en vårdnadsöverflyttning. De sociala myndigheterna väljer helst en familjehemsplacering framför vårdnadsöverflyttning, trots att en vårdnadsöverflyttning oftast innebär en större trygghet för barnen, står det i LVU I Trelleborgsfallet skriver JO i sitt beslut följande: "En bedömning av en automatisk koppling mellan ett grovt brott och förlust av vårdnad görs bäst i tingsrätten. En sådan bedömning borde kunna initieras på andra sätt än genom en framställan från socialnämnden. Hur en sådan bedömning ska komma till stånd är i dagsläget oklart. Tveksamt om en sådan bedömning måste ske via omvägen att socialnämnden gör en framställan enbart på denna grund. I en dom i ett liknande ärende har länsrätten i Jönköping . gjort en bedömning som snarast får tolkas som att en överflyttning av vårdnaden inte med automatik kan ske endast på grundval av ett grovt brott. Det är möjligt att en mer djupgående analys av det nuvarande rättsläget behöver göras på central nivå. " Det skriver alltså JO i detta aktuella fall. Vidare skriver man: "Länsstyrelsen i Skåne . föreslog . att det i lagstiftningen tydligt skulle framgå att den typ av brott som det varit fråga om i förevarande fall skulle medföra att vårdnaden fråntogs gärningsmannen och/eller att denne uteslöts som möjlig vårdnadshavare. Vidare föreslogs att kriminalitet hos förälder skulle införas i LVU som en indikation för omhändertagande i de s.k. miljöfallen." Därför är min fråga till justitieministern om han kan tänka sig en sådan djupgående analys av det nuvarande rättsläget när det gäller två saker. Det ena är: Vem är det som ska föra talan om överflyttning av vårdnadsrätten, sociala nämnderna? Eller kan man tänka sig att närstående kan göra det? Jag återkommer till den andra frågan.
Fru talman! När det gäller frågan om talerätt finns det flera saker som bör diskuteras. Det bör närmare utredas om man ska utvidga talerätten till att omfatta bl.a. barnet och även andra personer, nära släktingar. Vilket alternativ man än väljer är det förenat med svårigheter, men jag är öppen och ser positivt på flera av dessa förslag. Beträffande de andra frågor som vi har diskuterat här anser jag inte - och jag upprepar det - att vårdnaden vare sig automatiskt ska överflyttas eller att det ska ske en automatisk prövning av vårdnadsrätten. Båda interpellanterna tar upp statistiken som stöd. Det är just detta som inte är kännetecknande för rättstillämpningen, nämligen att statistiken ska avgöra hur lagar ska fungera. Det är just det individuella synsättet som ska prägla och som har präglat våra domstolar. Det är naturligtvis inte minst i dessa fall svårt att kategoriskt avgöra vad som är bäst utan det är de samlade omständigheterna med barnets bästa som ledstjärna som ska fälla avgörandet. Barnets bästa gäller på alla andra områden. Det gäller i enlighet med barnkonventionen. Låt oss inte bryta principen om barnets bästa. Det är faktiskt barnets enda princip och den enda trygghet som det har.
Fru talman! Principen om barnets bästa är viktig. Det är inte statistiken, men det är verkligheten. Den statistik som vi interpellanter har tagit fram är en spegling av den verklighet som många kvinnor lever i. Verkligheten är värre än så. Det är fortfarande många som lever i ett fruktansvärt helvete - ursäkta språkbruket, fru talman. Före 1975 fanns det i föräldrabalken inskrivet att grov försummelse vid vårdnadens utövande, frånvaro, sjukdom eller annan orsak under längre tid som gjorde att man var förhindrad att delta i vårdnaden kunde vara ett skäl att ta ifrån någon vårdnaden. När man skrev om föräldrabalken tog man bort det här rekvisitet - eller vad det nu heter på juristspråk - men bestämmelsen skulle fortfarande finnas kvar. Som lekman och företrädare för allmänhetens rättsuppfattning tycker jag att detta borde på något sätt tas in i lagstiftningen. Vi har alla dessa fall. Vi vet att kvinnorna har en försvagad position, och vi borde tänka på barnets bästa. Därför borde man föra in en automatisk prövning i lagen, inte ett fråntagande utan en prövning av vårdnaden för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas. Vi kommer inte dit i dag, men jag hoppas att vi tillsammans inom en snart framtid gör det. Jag vill avsluta med att överlämna ett antal tusen namnunderskrifter som föreningen Kvinnofrid lämnade över till mig i Göteborg för två veckor sedan som ett tecken på hur engagerad man är i den här frågan. Många människor vill gärna se en förändring av lagen.
Fru talman! Som Cecilia Magnusson sade är detta en oerhört viktig fråga. Jag tror att vi som kvinnor känner ett starkt engagemang för detta. När man läser den bok som det inledningsvis refererades till blir man både upprörd och ledsen. Man förstår vilken fruktansvärd situation många kvinnor befinner sig i. Jag är medveten om att det är individuella omständigheter som ska gälla i juridiken. Barnets bästa ska alltid komma främst, det är riktigt. Samtidigt måste man beakta hur utsatta dessa barn är som under hela sin framtid som vårdnadshavare kommer att ha en pappa som är mördare. Detta måste beaktas. Jag tycker att det är positivt att justitieministern vill överväga att talerätt för närstående bör införas, att man också ska se över föräldrabalkens regler om överflyttning av vårdnaden och därtill se över varför de sociala myndigheterna är så tveksamma till att använda begreppet flytta över vårdnaden. I stället använder man familjehemsplacering som det första alternativet. Man ska värna om barnets bästa och se till att det sker en vårdnadsöverflyttning i ett ganska tidigt skede, det skulle underlätta för barnet. Jag tackar för den här interpellationsdebatten och önskar ministern allt gott i arbetet med att förändra lagen.
Fru talman! Verkligheten när den fullständiga tragedin inträffar att en förälder berövar den andra föräldern livet är ju att den personen blir omhändertagen, häktad, dömd till ett långt frihetsstraff. Om den föräldern inte på något sätt samtycker till det som socialnämnden anser är bäst för barnet blir barnet omhändertaget. Därigenom har föräldern inte längre någon möjlighet att påverka placering eller annat som är viktigt för barnet. Detta är verkligheten för de barn som råkar ut för en sådan tragedi. Det är också detta, att inte utsätta barnet för ytterligare påfrestningar som väger över. Det är just för utsatta barn som det är så viktigt att inte göra dessa avsteg. I stället ska man alltid tänka på barnets bästa. Man har alltså ett val här. Antingen ska det finnas en automatisk lag som ska gälla, oavsett om det gäller automatisk överflyttning av vårdnaden eller en automatisk prövning, eller också gör man en individuell prövning med barnets bästa som utgångspunkt. Om man har barnets bästa som utgångspunkt anser jag att det är bättre med en individuell prövning, och det hör man ju redan på benämningen. Vid automatik kan man inte längre göra en individuell prövning.

Fru talman! Tuve Skånberg har frågat statsrådet Mona Sahlin hur hon avser att beakta såväl yttrandefrihetens som religionsfrihetens krav vid formuleringen av den förutskickade lagstiftningen om att straffbelägga den "som uttrycker missaktning mot homosexuella". Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Homofobi är en grundläggande beståndsdel i t.ex. den nationalsocialistiska föreställningsvärlden. I den högerextremistiska propagandan är också homosexuella en mycket utsatt grupp. Det finns många exempel på att homosexuella har fått utgöra måltavla för hat, hot och hets bl.a. i skrifter, på Internet och i vitmaktmusiken. Det kan inte uteslutas att denna hets mot homosexuella som grupp har haft betydelse också för omfattningen av det våld och andra kränkningar som riktas mot enskilda personer på grund av deras sexuella läggning. Det gläder mig att Tuve Skånberg säger sig dela regeringens uppfattning att det är viktigt att skydda homosexuella mot våld och hets. Det finns all anledning att med kraft reagera mot sådan intolerans. Detta var också bakgrunden till att en parlamentarisk kommitté i augusti 1998 fick i uppdrag att utreda frågan om hets mot homosexuella som grupp. 2000:88) föreslagit bl.a. en kriminalisering av hets mot homosexuella. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Avsikten är att en proposition ska kunna lämnas under senhösten 2001. Tuve Skånberg refererar i sin interpellation till att regeringen i sin skrivelse En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering uttalat att det finns skäl som talar för en kriminalisering av hets mot homosexuella som grupp. Dessa skäl bör med tydlighet ha framgått av vad jag har sagt. Liksom i andra sammanhang måste dock skälen för att införa en ny kriminalisering vägas mot de skäl som kan tala däremot. Sådana skäl kan också få betydelse vid utformningen av ett förslag. Självklart måste religions och yttrandefrihetens intressen beaktas i sammanhanget. Bl.a. mot den bakgrunden har betänkandet varit föremål för en mycket bred remissomgång, genom vilken företrädare för de olika intressen som kan göra sig gällande har fått tillfälle att yttra sig. Nu pågår som sagt den fortsatta beredningen av förslaget och jag vill inte föregripa resultatet av den. Rent allmänt kan jag dock säga att den nuvarande lagstiftningen mot hets mot folkgrupp innehåller begränsningar så att inte varje yttrande som innehåller omdömen om en viss grupp är straffbelagt. Således sägs i förarbetena bl.a. att det för straffbarhet bör krävas att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i fråga. Avslutningsvis vill jag bara, utöver de skäl för en kriminalisering som jag redan har anfört, slå fast det självklara - homosexuella är naturligtvis inte mindre skyddsvärda än de grupper som redan i dag omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret, ett gott svar. Jag vill bara använda möjligheten här att, om det är möjligt, förtydliga lite grann och kanske ge ytterligare lite kött på benen. Men det avstamp och den riktning som svaret har är, sett ur frågeställarens synvinkel, mycket tillfredsställande och bra. När vi fick på vårt bord den citerade skrivelsen såg jag på s. 78 att det var med anledning av att det inte i dag är straffbart att uttrycka hot eller missaktning mot homosexuella som grupp som regeringen ansåg att det fanns skäl som talade för en kriminalisering. Det vore mig fullständigt främmande att låna argumentation till att tala för hot, våld, hets eller något sådant, varken mot homosexuella eller några andra grupper. Men det är det lilla ordet missaktning som vore värt att diskutera. I alla de stora religionernas heliga skrifter finns det stycken som en homosexuell av mer militant tappning skulle kunna rubricera som missaktning. Man underkänner nämligen att utövandet av religionen skulle kunna vara förenligt med utövandet av homosexualitet. I Gamla testamentet, som är helig skrift för judar och kristna, finns sådana stycken i tredje Moseboken 18:22 och 20:13. I Nya testamentet, som är helig skrift för kristna, kan man läsa andra sådana stycken i 5:6. I Koranen, som är helig skrift för muslimer, finns det också sådana uttryck i Sura 7:81. I Vedalitteraturen, som är helig skrift för hinduer, finns sådana citat i Srimad-Bhagavatam 3.20.26. Till sist i Pali Tipitaka, som är helig skrift för buddister, tas avstånd från homosexualitet i tredje regeln. Jag läser inte upp de olika citaten. Men jag kan konstatera att om man strikt skulle säga att missaktning mot homosexuella är detsamma som att säga att man inte kan utöva den här religionen och vara praktiserande homosexuell, så skulle varken judar, kristna, muslimer, hinduer eller buddister kunna trycka, sprida, offentligt föreläsa om och i utläggning instämma i sina hela skrifter.

Nu finns det en sådan möjlighet för justitieministern. Inte minst skulle oron hos dem som tillhör religioner som är mer företrädda här i Sverige kunna stillas av beskedet att de i fortsättningen får trycka, läsa och instämma i sina heliga skrifter.
Fru talman! Jag tror inte att detta kommer att utgöra något som helst problem. Självklart är det inte så att religiös skrift inte skulle kunna tryckas eller att det på något sätt skulle innebära missaktning. En saklig diskussion måste alltid kunna föras. Jag vill återge följande från utredningen på s. 242: Det har påpekats att det i olika religiösa texter, t.ex. i Bibeln, förekommer uttalanden som är kränkande för homosexuella. Självfallet gäller här, liksom när man i övrigt ska pröva om en gärning utgör hets mot folkgrupp, att man måste bedöma uttalandet eller meddelandet i sitt sammanhang. Den som endast citerar och seriöst diskuterar texter av det angivna slaget gör sig givetvis inte skyldig till hets mot homosexuella. Jag vill inte gå händelserna i förväg eftersom förslaget bereds, men jag kan redan nu försäkra att jag aldrig skulle stå bakom ett förslag som skulle innebära hets mot folkgrupp när det är fråga om religiös skrift.

Fru talman! Jeppe Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av en rapport om lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster som Polismyndigheten i Skåne nyligen har överlämnat till Rikspolisstyrelsen. Jag tror att Jeppe Johnsson och jag är eniga om att vi måste bekämpa den exploatering av människor som prostitution innebär. Det är nog snarast i frågorna om ifall kriminalisering är en lämplig metod och om en kriminalisering, i så fall, bör träffa både säljare och köpare som vi är oeniga. När förslaget om att kriminalisera sexköp debatterades var två av huvudargumenten mot förslaget att det skulle bli svårt att kontrollera efterlevnaden av ett förbud och att prostitutionen skulle komma att drivas "under jord". Riksdagen ansåg dock, i likhet med regeringen, att argumenten för ett förbud mot köp av sexuella tjänster vägde så tungt att en kriminalisering ändå borde införas. Samtidigt betonades att en kriminalisering inte kan utgöra annat än ett komplement i arbetet med att minska prostitutionen och att förbudet inte på något vis kan ersätta de sociala insatserna. Argumenten för ett förbud var till stor del dess normbildande och preventiva effekter. Det framhölls också att kriminaliseringen torde kunna minska intresset för att etablera en mer omfattande organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige. När lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster infördes gjorde både regeringen och riksdagen - med stöd från så gott som samtliga remissinstanser - bedömningen att det inte är rimligt att kriminalisera den som, åtminstone i flertalet fall, är den svagare part som utnyttjas av andra. Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster riktar därför in sig på efterfrågan på människor att exploatera. Jeppe Johnsson hänvisar i interpellationen till att lagen, enligt Skånepolisen, inte har lett till de åsyftade effekterna utan i stället till komplikationer i polisens spaningsmetoder och till att de prostituerade kvinnornas situation försämrats. Jeppe Johnsson nämner bl.a. att priset för sexuella tjänster har halverats, vilket gör att de prostituerade kvinnorna måste hinna med fler kunder för att få ihop samma inkomster som tidigare. Brottsförebyggande rådet har kartlagt tillämpningen av lagen under dess första år. Rådet konstaterar att det är för tidigt att uttala sig om lagens funktionsduglighet. I Socialstyrelsens kartläggning av kännedom om prostitutionen 1998-1999 framkommer att det inte har skett några genomgripande förändringar i prostitutionen efter lagens ikraftträdande. I Socialstyrelsens undersökning kommer både positiva och negativa erfarenheter av lagen till uttryck i intervjuerna med nyckelpersoner inom bl.a. polis och socialtjänst. Flertalet ställer sig dock positiva till lagen. Den ses bl.a. som en viktig markering. Allting tyder på att den cyniska handeln med kvinnor i syfte att utnyttja dem i prostitution ökar. Såsom också FN nyligen har konstaterat är det nödvändigt att vidta åtgärder inte enbart mot de handlare som står bakom utbudet av människor för sexuell exploatering utan också sådana förebyggande åtgärder som riktar in sig på efterfrågan på människor att exploatera. Det är intressant att notera att vi har fått vissa indikationer som tyder på att den nya lagen och polisens övervakning minskar Sveriges attraktionskraft som destinationsland för handeln med kvinnor. Att inkomsterna av prostitutionen minskar är, enligt min mening, inte något bra argument mot den nya lagen. Om det däremot skulle vara så att de prostituerade kvinnornas situation har försämrats på andra, allvarligare sätt är det dock en signal att ta på allvar. Eventuella sådana oönskade effekter kan behöva vägas upp av andra åtgärder. Den bild som vi hittills har sett framträda är att det finns många, sinsemellan väldigt olika, uppfattningar om den nya lagen och dess förtjänster. Jag vill inte alls utesluta att det kan finnas ett behov av förbättringar av lagen eller av de kompletterande insatser som måste till. Trots att tillämpningen av lagen ännu inte har prövats av Högsta domstolen kan det t.ex. finnas skäl att göra vissa förtydliganden. Som Jeppe Johnsson vet har ju 1998 års parlamentariska Sexualbrottskommitté nyligen lämnat förslag med sådan inriktning. Det är dock viktigt att komma ihåg att den rapport som Jeppe Johnsson hänvisar till bara är en av många signaler och att vi inte vet hur representativ den bild som den ger är för hela riket. Rapporten har nyligen kommit in till Rikspolisstyrelsen och bereds nu där, bl.a. med andra polismyndigheter. Det är ännu för tidigt att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som möjligen kan vara påkallade från regeringens sida i anledning av rapporten.

Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka ministern för det här svaret. Men jag måste säga att jag inte tycker att svaret andas att justitieministern skulle tycka att den här lagen är så väldigt bra. Men det är min egen tolkning. Nu har vi lagen, och då förstår jag att justitieministern naturligtvis måste försvara den. Vi moderater tycker inte att lagen är bra. Vi var emot den och reserverade oss mot beslutet om den här i kammaren. Vår uppfattning var, och är fortfarande, att ingen av parterna bör kriminaliseras. Det är riktig som justitieministern skriver i sitt svar att jag och ministern är eniga om att prostitution inte är något önskvärt. Att vara prostituerad beskrivs ju ofta som "världens äldsta yrke". Jag vet inte hur det förhåller sig med detta, men det hör definitivt inte till de mest bästa och mest attraktiva yrkena. Jag är övertygad om att ingen i den här kammaren, även om vi inte är så många i dag men även om alla hade varit här, tycker att prostitution är bra. Ingen förälder skulle vara stolt om deras barn skulle välja detta yrke. Ingen av oss som är föräldrar skulle nog önska att våra barn gick till prostituerade. Fru talman! En av våra viktigaste invändningar mot att kriminalisera köp av sexuella tjänster är att vi vänder oss mot att möta sociala problem med kriminalpolitiska instrument. Omständigheten att det finns en marknad för sexuella tjänster är mer ett socialpolitiskt problem än ett kriminalpolitiskt. Det finns naturligtvis argument för en kriminalisering av de prostituerades kunder, dvs. förbud mot köp av sexuella tjänster. Men, fru talman, vi menar att nackdelarna med en sådan kriminalisering överväger. En annan aspekt är att det blir lagligt att bjuda ut sexuella tjänster mot betalning. Men att köpa den utbjudna tjänsten blir straffbart. Förnuftsmässigt och moraliskt tycker jag att denna tingens ordning är mycket svår att förstå. Det är så att säga tillåtet att inbjuda till brott, att bjuda ut en sexuell tjänst. Men att köpa den tjänst som bjuds ut blir straffbart. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till ministern. En polispatrull ser ett begynnande slagsmål på gatan. Det är en man som uppenbarligen ger sig på en annan man. Vad ska då poliserna göra? Ska de ingripa så tidigt som möjligt för att förhindra att någon blir misshandlad och att man därmed får en gärningsman? Eller ska polispatrullen avvakta så länge att det faktiskt går att hävda att en misshandel har ägt rum, kanske t.o.m. en grov misshandel, så att det därmed finns en gärningsman som man kan lagföra?
Fru talman! Först vill jag kommentera lite av det som interpellanten har tagit upp om just polisen i Skåne. Då vill jag passa på och berätta vad polisen i Norrköping sade när jag träffade dem för en dryg månad sedan. De sade att de är väldigt nöjda med lagstiftningen. De har fått bort gatuprostitutionen helt och de kan lättare koncentrera insatserna på den sociala sidan. De vill dock att lagen ska förbättras. Polisen i Norrbotten, som jag träffade för bara ett par veckor sedan, säger också att de tycker att lagstiftningen är bra. Men de är oroliga inför Schengen, som de misstänker kommer att innebära ökad invandring av kvinnor från Ryssland. De vill ha strängare straff. De vill ha en ordning där de lättare kan prioritera just arbetet med könshandeln. Sexualbrottskommitténs förslag ligger ju bl.a. i den riktningen, och det tycker vi är bra. Jag vill också säga att prostitution inte är ett yrke. Prostitution är något som kvinnor drabbas av, höll jag på att säga, för att det inte finns något socialt skyddsnät som i tillräcklig utsträckning tar vara på deras möjligheter. Då kommer jag till min fråga. Det här är en lagstiftning som gör oss världsunika. Hur arbetar nu regeringen under ordförandeskapet med att sprida kunskap om den här lagstiftningen, om just detta att en kropp inte är en handelsvara? Utan efterfrågan inget utbud. Vi har i dagarna fått lära oss att åtta av tio tyskar köper sex och att de också nu har legaliserat prostitution. Det här är en oerhört viktig attitydfråga att arbeta vidare med. Så jag undrar: Hur arbetar regeringen med attitydfrågan både i Sverige, eftersom det uppenbarligen begås en massa kriminella handlingar här, och inom EU nu under ordförandeskapet?
Fru talman! Som jag tidigare anförde i mitt svar har man i rapporten kunnat konstatera att det finns fördelar med den nya lagen och att det även kan finnas nackdelar. Sammantaget delar jag BRÅ:s uppfattning att det är för tidigt att dra några alldeles färdiga slutsatser. Och om det inte finns möjlighet att dra färdiga slutsatser bör man kanske inte, för trovärdighetens skull, vara alltför tvärsäker. Men jag vill understryka att så här långt är jag positivt inställd till den här lagen. Det finns ingenting som talar för att den inte skulle få fortsätta gälla. Däremot är det mycket som talar för att det kan ske en del förbättringar och justeringar. På frågan om polisen bör ingripa i fråga om ett slagsmål är svaret ja. Då bör polisen ingripa. På Ewa Larssons fråga om hur man diskuterar det här inom EU är det, som Ewa Larsson väl känner till, nu människohandeln som är den kanske största enskilda frågan. Prostitution är inte en av de frågor som finns med under de två mötena med RIF-rådet. Däremot kan jag meddela att jag har diskuterat frågan med bl.a. den tyske justitieministern.
Fru talman! Jag tackar justitieministern. Det var klart och enkelt för att komma från en politiker att bara svara ja rakt ut, men något annat skulle man självklart inte kunna svara. Enligt polislagen har nämligen en polis skyldighet att ingripa då fara för brott föreligger. Allt annat är naturligtvis oacceptabelt och borde kanske t.o.m. vara straffbart. Men, ministern, så är det inte i dag. Sexköpslagen har tvingat fram okonventionella spaningsmetoder. I stället för att hejda den prostituerade och hennes kund väntar man och slår till i samband med själva sexakten, alltså då brottet redan äger rum. Det har t.o.m. hänt att brottet, då brottsplatsen är en bil, har videofilmats genom bilrutan. Detta är naturligtvis tvivelaktigt även med tanke på att det ju med dagens lag bara är den ena parten, köparen, som begår ett brott. Men även säljaren filmas. Att man tar till sådana metoder för ett brott med denna straffskala är något unikt och ganska anmärkningsvärt. Justitieministern nämner BRÅ-rapporten Förbud mot köp av sexuella tjänster i sitt svar. På s. 9 i denna kan man läsa följande: I de spaningsärenden där åtal väckts eller där fällande dom avkunnats har polisen väntat med ingripandet till dess att den sexuella förbindelsen påbörjats eller avslutats. Det är alltså inte bara jag som påstår detta, eller polisen nere i Skåne, utan det gör även BRÅ. Lite längre fram i BRÅ:S rapport, på s. 48, står det: Konsekvenserna blir att poliserna tvingas gå långt i sina spaningsmetoder och vänta med ingripandet tills den sexuella tjänsten ägt rum, vilket kan strida mot polisens uppgifter att förhindra brott. Enligt justitieministern strider det i alla fall när det gäller misshandel mot polisens uppgifter. Jag utgår från att polisen har samma uppgifter här när de ser att en av våra medborgare är på väg att begå ett brott. Då bör man ingripa och tala om att så här bör du inte göra för det är brottsligt. Konsekvenserna blir ju att polisen tvinga gå långt i sina spaningsmetoder, det är helt riktigt. Och det är väl ganska tvivelaktigt. Ministern skriver att flertalet remissinstanser tycker "att det inte är rimligt att kriminalisera den som, åtminstone i flertalet fall, är den svagare part som utnyttjas av andra." BRÅ har inte kommit fram till det. Det står så här i BRÅ:s utredning: Två instanser, Stiftelsen kvinnoforum och Polismyndigheten i Stockholm ställde sig helt bakom utredningens förslag. 24 instanser avstyrkte en kriminalisering av könshandeln och 14 instanser förordade en kriminalisering enbart av köparen. Med mina matematikkunskaper är 24 betydligt fler än 14.

Det är ganska tunga remissinstanser, vill jag påstå. Och 24 är fortfarande fler än 14 och betydligt fler än 2 i alla fall. Enligt den rapport som Rikspolisstyrelsen beställt av polismyndigheten i Skåne har prostitutionen inte minskat. Fru talman! Känner justitieministern sig nöjd med att enbart slippa prostitutionen på gatan?
Fru talman! En lagstiftnings verkningsgrad beror ju oftast på vilka insatser som man har möjlighet att sätta in och hur hårt samhället värderar att insatser sätts in. Polisen har fått öronmärkta pengar för att försöka genomföra lagstiftningen så bra som möjligt utifrån riksdagens beslut. Det är viktigt att man får öronmärkta pengar även i fortsättningen. Och jag hoppas att polisen kommer att få det. Jag hoppas på ett positivt svar. Kommer polisen att få det? Jag är väldigt glad över att justitieministern har träffat sin arbetskollega i Tyskland. Vad som är så sjukt med hela samarbetet i EU när det gäller denna fråga är ju att man gärna kan samtala om trafficking men att man inte kan tala om prostitution, det som kvinnorna förväntas göra när de på olika sätt har tagits över gränsen. Man vägrar att tala om själva prostitutionen. Man talar bara om själva handeln men inte om det som de ska göra, nämligen sälja sin kropp. Denna dubbelmoral, eller schizofreni, som hela tiden pågår inom EU-samarbetet och som jag som grön också drabbas av när jag talar med min gröna grupp eller gröna federation är ju oacceptabel. Jag tycker att vår inställning, med vårt goda rykte när det gäller jämställdhetsfrågor, skulle vara att vi i alla sammanhang kräver att vi också talar om prostitution när vi talar om trafficking. Det kommer vi att driva från de grönas sida i alla fall. Till slut vill jag säga något om attityder. Prostitutionen handlar nämligen om attityder, att man kan köpa en kropp bara man betalar. Då kommer jag tillbaka till synen på kvinnan, de kulturella olikheterna och kvinnornas olika ställning inom EU. I Tyskland har kvinnorna t.ex. fortfarande inte ens egen pension.
Fru talman! Jag sade för några minuter sedan att det är för tidigt att dra några slutsatser av lagen såsom BRÅ har gjort. Detta gäller fortfarande. När det gäller frågan om varför polisen inte ingriper vill jag bara förklara att det är vid många tillfällen som polisen inte ingriper direkt när man tror att ett brott ska begås. Det handlar om allt från när man tror att ett snatteri ska begås till att man får tips om att narkotika kommer att föras över gränsen. Detta är bevisprovokation och, till skillnad mot brottsprovokation, tillåtet. På Ewa Larssons fråga vill jag svara att de pengar som nu satsas inte är öronmärkta. Däremot kommer det förhoppningsvis att komma alla olika delar inom polisen till godo. Men detta är inte regeringens sak, utan det är Rikspolisstyrelsens sak, vilket Ewa Larsson väl känner till. Jag vill förtydliga något när det gäller det som diskuteras under ordförandeskapet. Det som är kommissionens förslag och som är underlag för diskussionerna som förs i vår gäller alltså människohandel. När det gäller den frågan så diskuteras i och för sig prostitution. Men den omfattas inte av ett lagförslag. Och detta är ju en följd av det initiativ som har tagits före Sveriges ordförandeskap, och det är ingenting som hindrar - jag tror inte heller att det kommer att vara på det sättet - att frågan om prostitution kommer att kunna drivas av Sverige i framtiden.
Fru talman! Jag noterar att justitieministern tycker att det är okej att man så att säga inte avbryter ett pågående brott när det gäller denna typ av brottslighet men inte när det gäller annan. Jag noterar också att justitieministern tydligen inte har något emot att man står och filmar in i andras bilar och också filmar dem som enligt lagen betecknas som oskyldiga. Men när det gäller remissinstanser kan jag påminna justitieministern om att även den socialdemokratiska partistyrelsen i sitt yttrande över motioner med krav på denna kriminalisering till kongressen 1997 avfärdade detta. Man anförde bl.a. som skäl att prostitutionen troligtvis skulle bli ännu mer osynlig än vad den var och därigenom svår att kontrollera. Så blev inte beslutet, utan det var väl andra krafter i partiet som skulle ha sitt tillgodosett. Ni socialdemokrater brukar ju hävda att brottsligheten ska bekämpas med sociala insatser. Jag hör detta ofta i kammaren när det är fråga om någon annan typ av brottslighet. Enligt vår bedömning är köp av sexuella tjänster ett rent socialpolitiskt problem, dvs. att kvinnorna, och för den sakens skull även männen, bjuder ut sina kroppar för sexuella tjänster. Och att det finns människor som betalar för dessa tjänster är ett socialpolitiskt problem. Vad är det då, avslutningsvis, som gör att ni socialdemokrater i detta fall gör bedömningen att kriminalisering är bästa sättet att komma till rätta med ett socialt problem?
Fru talman! Lagen om kriminalisering är endast en del i kampen och ett komplement. Det är definitivt en social fråga, och det är på det sättet som den har drivits från socialdemokraterna, och det är på det sättet som den kommer att drivas.

Fru talman! Christel Anderberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med vissa svårigheter och risker som har att göra med att den misstänkte under och efter en förundersökning har större rätt till insyn i materialet än målsäganden. Det är omöjligt för mig att i ett interpellationssvar närmare gå in på alla frågeställningar och situationer som kan beröras av interpellationen. Generellt kan man säga att de möjligheter till insyn i förundersökningen som den misstänkte har är avsedda att tillgodose bl.a. intresset av att den misstänkte får fullgoda möjligheter att försvara sig och intresset av att förundersökningen blir så fullständig som möjligt. Att de här intressena i viss utsträckning måste respekteras är närmast självklart i en rättsstat. Mot den bakgrunden kan man konstatera att det inte finns några enkla lösningar att ta till för att lösa de problem som Christel Anderberg tar upp. Det är fråga om en avvägning mellan motstående intressen, och det är alldeles klart att det ska till starka skäl för att det ska vara befogat att inskränka den misstänktes rätt till insyn i förundersökningen. Jag vill ändå peka på att det finns bestämmelser som syftar till att minska riskerna för att den misstänktes rätt att få del av materialet ska komma i konflikt med andra intressen. Bl.a. finns det en bestämmelse i förundersökningskungörelsen som innebär att uppgifter om målsägandens personnummer, yrke, adress osv. ska antecknas i förundersökningsprotokollet bara om uppgiften har betydelse för brottsutredningen. I rättegångsbalken finns liknande bestämmelser som innebär att uppgifter om målsägandens eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress normalt inte ska framgå av sådana handlingar som delges den tilltalade. Genom bl.a. de här bestämmelserna har man sökt balansera intresset av att den misstänkte får tillgång till allt behövligt material mot andra viktiga intressen. Jag vill inte utesluta att det kan finnas ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förbättra skyddet för målsägande och andra inblandade. Christel Anderberg ställer i interpellationen den misstänktes rätt till insyn mot målsägandens möjligheter till insyn. Även om en sådan jämförelse är missvisande på många sätt vill jag i det här sammanhanget nämna att regeringen den 1 mars i år beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i sekretesslagen. Syftet med förslaget är att se till att reglerna om sekretess i regel inte ska hindra att en skadelidande får ta del av uppgifter som behövs för att kunna göra gällande en rätt till t.ex. skadestånd.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag gläder mig åtminstone åt slutet av detsamma, nämligen att regeringen nu förbereder ett lagförslag som syftar till att en skadelidande utan hinder av sekretessen ska kunna få ta del av de uppgifter som behövs för att kunna göra gällande sin rätt till skadestånd. Det är alltid ett steg i rätt riktning. Men det finns en del i övrigt att göra när det gäller målsägandens ställning. Jag har inte byggt min interpellation på de risker som har att göra med att den misstänkte under och efter en förundersökning har en större rätt till insyn i materialet än målsäganden. Jag har bara framhållit det märkliga förhållandet att målsäganden inte har bättre insyn än envar. Det är som bekant inte mycket. Anta t.ex. att en åklagare lägger ned förundersökningen avseende oredlighet mot borgenärer därför att han redan har tillräckligt med brott för sitt åtal. Anta vidare att i utredningen finns för målsäganden viktig information om den misstänkte och dennes brottsliga agerande. Med hjälp av dessa uppgifter skulle målsäganden kunna ta till vara sin rätt i ett civilmål och dessutom kunna sätta kronofogden på spåret för att finna egendom att mäta ut. Om målsäganden vore att anses som part skulle han få ut handlingarna i det avskrivna målet, med undantag för uppgifter av särskilt känslig natur. Som det nu är får han däremot sannolikt inte ut andra uppgifter än dem som han redan känner till. Tycker justitieministern verkligen att det är en acceptabel ordning? Vi moderater hyllar, liksom justitieministern, rättssäkerheten som en omistlig grundval för brottmålsprocessen i ett rättssamhälle, men vi tycker att det inte bara är den misstänktes rättssäkerhet som måste värnas utan även målsägandens och andra inblandades. Det är fråga om en grannlaga avvägning mellan motstående intressen. Som regelsystemet ser ut har denna avvägning nu fått en slagsida till den misstänktes fördel. Den misstänktes rätt till insyn i pågående brottmål styrs bara av rättegångsbalken. Om åtal väcks har han rätt att ta del av allt som har förevarit under förundersökningen. Den oinskränkta rätten till insyn innebär att den misstänkte kommer att få del av t.ex. skyddade adresser, registeruppgifter från alla slagningar t.ex. i vapenregistret, försvarsuppgifter, koder, chiffer och allt som har sagts vid telefonavlyssning som inte rör målet, namnet på säkerhetspoliser samt namnen på vittnen och målsäganden och vad dessa har sagt. Om uppgifterna ska användas som processmaterial är det en självklarhet att skyddsintresset får vika. Men det som jag ifrågasätter är rätten att få del av uppgifter som inte har någon betydelse för den kommande rättegången.
Fru talman! Om jag uppfattar saken rätt gäller det alltså tiden efter det att en förundersökning har lagts ned, och det är då fråga om huruvida målsäganden ska ha rätt att ta del av förundersökningen. Det är det som man nu ges en möjlighet, det är tanken, för att man lättare ska kunna driva skadestånd. Det finns redan nu möjlighet att begära en sådan om det kan lämnas utan men för utredningen i praktiken. Det är så det tillämpas. Det är det som man skulle kunna tänka sig vara fallet på det sätt som interpellanten nämner. Vad gäller den tilltalades rätt att ta del av förundersökning är det uppgifter som kan skada annan, dvs. vittnens namn och adresser, som ska kunna begränsas för den misstänkte att få ta del av.
Fru talman! Men problemet inskränker sig inte, justitieministern, bara till att gälla personnummer, adresser, uppgifter om yrke utan det finns mycket annat som är av mycket känslig natur. Det är fråga om uppgifter som före 1995 ansågs kunna hållas hemliga även för den misstänkte men som nu inte kan skyddas mot hans insyn. Under förundersökning kan uppgifterna hemlighållas för den misstänkte bara om det är till men för utredningen att uppgifterna lämnas ut. Det kan alltså tänkas att hemliga uppgifter måste lämnas ut till den misstänkte trots att det är till men för t.ex. en enskild person eller för rikets försvar. I samband med slutdelgivning har den misstänkte full insyn i allt material. Om inte förr kan han i vart fall då ta del av alla känsliga uppgifter. Även om uppgifterna inte tas in i förundersökningsprotokollet måste de utlämnas vid en förfrågan. Att tvingas lämna ut hemliga uppgifter om t.ex. säkerhetsanordningar, skyddade adresser eller namnuppgifter på bevispersoner kan få allvarliga konsekvenser för enskilda och för det allmänna. Det har redan inträffat fall i praktiken att så också har blivit fallet. Rättssäkerheten ska värnas, men systemet får inte utformas så att det slår över i naivitet. Att den misstänkte ska kunna få ut uppgifter om en banks säkerhetssystem eller utdrag ut vapenregistret är faktiskt att tillhandahålla verktygen för hans fortsatta kriminella aktiviteter. Anser justitieministern att det är ett skyddsvärt intresse? Vad gäller målsägandens ställning sade jag inledningsvis i mitt första inlägg att jag välkomnar den lagändring som nu tydligen är på gång. Frågan är bara om den sträcker sig tillräckligt långt. I det exempel som jag nämnde har det pågått en förundersökning om oredlighet mot borgenärer. Där kan behoven för den målsägande att få ut uppgifter i förundersökningen sträcka sig längre än till att avse hans möjlighet att få ut skadestånd. Men det är ändå en förändring till det bättre. Jag vill också se en förändring till det bättre när det gäller den misstänktes rätt till insyn i sådant material som inte läggs till grund för något åtal. Kan vi se fram emot att departementet tar itu även med den frågan?
Fru talman! Jag tror att vi är överens om mycket. Vad gäller slutdelgivning är det så att den misstänkte har rätt att ta del av allt som kan vändas mot honom och för att kunna bemöta dessa påståenden i en rättegång. Man kan alltså begränsa när man ger ut i samband med en förundersökning de saker som jag tidigare nämnt, men jag vill understryka allvaret med att vittnen och målsäganden kan leva under hot. Detta är en sak som diskuteras inom departementet. Det är också en sak som Rikspolisstyrelsen nämnt i december förra året. Jag delar interpellantens oro över detta och engagemang för att här måste göras bättre saker för att skydda vittnen utan att rättssäkerheten därigenom hotas.
Fru talman! Tack för det, justitieministern. Men min fråga är fortfarande mycket vidare än att bara avse vittnens identitet, exempelvis skyddet för uppgifter som har med rikets säkerhet att göra. Den misstänkte har vid slutdelgivningen rätt att få del av allt som har förevarit under förundersökningen, även sådant som inte får någon betydelse för ett kommande åtal. Justitieministern säger sig inte vilja utesluta att det kan finnas ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förbättra skyddet för målsägande och andra inblandade. Men sätt i gång och gör någonting! Enligt vad jag har erfarit har man på departementet i fem års tid varit väl medveten om att de problem finns som jag nu har aktualiserat, men ingenting har hänt. Det är möjligen en lagtekniskt komplicerad fråga, men jag har flera åklagarkolleger som har ägnat mycken tid åt att sätta sig in i dessa problem. De skulle med glädje ställa sin sakkunskap till departementets förfogande för att få en förändring till stånd.

Fru talman! Jag kan inte säga vad som har skett under fem år. Under de fem månader som jag har varit justitieminister har denna fråga diskuterats och tagits upp i Rikspolisstyrelsen. Det pågår diskussioner nu på Justitiedepartementet. Vad gäller slutdelgivning av förundersökningen är frågan vem som ska avgöra vad som är relevant material. Enligt min uppfattning är det både åklagaren och den misstänkte. Åklagaren som har lett förundersökningen kan välja från hela utredningsmaterialet vad som är intressant att ha med i förundersökningen. Också den misstänkte kan i sitt försvar behöva ta del av eller åberopa saker som bevisning, som åklagaren kanske inte ens med hänvisning till den misstänktes bästa kunnat föreställa sig.

Fru talman! Sven Bergström har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka en fortsatt avveckling och centralisering av tingsrätterna i landet. Inledningsvis vill jag erinra Sven Bergström om skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan som regeringen överlämnade till riksdagen våren 2000. I handlingsplanen redovisade regeringen följande mål för reformarbetet. · Reformarbetet ska bedrivas med utgångspunkt i de krav som medborgarna har rätt att ställa på snabbhet, kvalitet och service och med beaktande av domstolarnas särskilda roll. · Renodlingen av domstolarna och av domarnas arbete till dömande verksamhet ska fortsätta. · Tyngdpunkten i den dömande verksamheten ska ligga i första instans. · Kvaliteten i den dömande verksamheten ska säkerställas. · Domstolarna ska vara moderna och attraktiva arbetsplatser. · Domstolsorganisationen ska utformas för att garantera hög kompetens i allt dömande. · Dömande verksamhet ska finnas nära medborgarna och bedrivas i alla delar av landet.

Enligt regeringens bedömning krävdes för att genomföra dessa reformer en yttre domstolsorganisation, där verksamheten vid varje domstol är av tillräcklig omfattning för att nå högt ställda mål för kvalitet, snabbhet och service. Samtidigt ska domstolsorganisationen möta medborgarnas berättigade krav på geografisk närhet till dömande verksamhet. Dessa mål förutsätter olika lösningar för olika delar av landet. 2001 aviserade regeringen att den avsåg att återkommande lämna en redovisning till riksdagen om hur förändringsarbetet utvecklas. Om några veckor kommer regeringen att i en skrivelse till riksdagen redovisa hur reformarbetet utvecklas. Sven Bergström nämner några faktorer som han anser viktiga för att bevara den nuvarande tingsrättsorganisationen. Flera av dessa omständigheter som Sven Bergström nämner är också sådana som regeringen tar upp och bedömer som viktiga i reformarbetet. En sådan är att det är viktigt att medborgarna har geografisk närhet till dömande verksamhet och att avståndet till närmaste tingsrätt därför måste vara rimligt. Däremot är det en fara för rättssäkerheten om domares och nämndemäns kunskap om personer och lokala förhållanden har betydelse vid avgörandet av ett mål eftersom domen endast får grundas på det som förevarit vid huvudförhandling i målet och ingenting annat. Den lokala kännedomen är därför inte ett skäl att bevara tingsrätter, däremot kan de geografiska förhållandena vara det. Det är bl.a. därför som regeringen anser att det för varje region måste väljas en lösning som, med beaktande av de krav som måste ställas på domstolsverksamhet, tillgodoser regionens behov. I handlingsplanen slår regeringen fast att den organisatoriska lösningen bör vara att tillskapa större domkretsar. Det kan ske genom att lägga samman tingsrätter eller att verksamheten bedrivs i en domkrets, en myndighet, med permanent verksamhet på flera orter. I de fall arbetsunderlaget inte bär permanent verksamhet på mer än en ort kan tillgängligheten tillgodoses genom att domstolen har tingsställe vid en eller flera orter. Jag har informerats om att Domstolsverket har tillsatt en särskild utredare som ska se över den dömande verksamheten i Gävleborgs län. Regeringen har genom beslutet att lägga samman Hudiksvalls och Ljusdals tingsrätter gjort det med föresatsen att denna organisatoriska lösning ska vara långsiktigt hållbar. Därför kommer regeringen inte vara beredd att göra några organisatoriska förändringar avseende tingsrätten i Hudiksvall. Detta hindrar inte att det kan vara behövligt med en översyn av tingsrättsorganisationen i övrigt i regionen. I handlingsplanen aviserade regeringen bl.a. en översyn av tingsrätterna i Gävle och Sandviken. Vad en sådan översyn kommer att resultera i är naturligtvis alldeles för tidigt att uttala sig om. Svaret på Sven Bergströms fråga är att jag inte kommer att motverka att domstolar läggs samman eftersom det är en förutsättning för att vi i framtiden ska ha ett domstolsväsende som lever upp till medborgarnas behov och förväntningar på verksamheten. Självklart bör tingsrätterna finnas på sådana platser i landet att de flesta medborgare har ett rimligt avstånd till domstolen.

Fru talman! Jag börjar med att tacka justitieministern för svaret. Det fanns både plus och minus, som jag läser hans svar. Låt mig börja med att erinra om bakgrunden till min interpellation. Den nuvarande domstolsorganisationen fastställdes 1971. Genom åren har organisationen ifrågasatts, omprövats och diskuterats. Det har skapat betydande osäkerhet genom åren hos berörda människor i de olika bygderna men också hos personalen vid de olika tingsrätterna. Dessutom har centraliseringen i samhället fortgått. Den viktiga grundservicen inte minst inom rättsväsendets område - polis, åklagare och annat - har centraliserats och urvattnats, inte minst i landsorten. Varje ytterligare förändring, neddragning, betyder nu att det blir svårt att upprätthålla en fullgod verksamhet. Därför är det illavarslande och oroande att Domstolsverket, bara en kort tid efter det att man förändrade verksamheten i norra Hälsingland och lade samman Ljusdals tingsrätt med Hudiksvalls tingsrätt, igen skapar stor oro, förvirring och förundran bland berörd personal och människorna i bygden. Det är mindre än ett år sedan de båda tingsrätterna lades samman. Ska det nu läggas ned ytterligare tingsrätter? Jag välkomnar justitieministerns besked om att det är en långsiktig lösning vad gäller Hudiksvalls tingsrätt. Det var den tidigare justitieministern Laila Freivalds som medverkade till att Ljusdals tingsrätt lades ihop med Hudiksvall och inte med Bollnäs. Därigenom skapade man en situation där befolkningsunderlaget för de båda tingsrätterna i Hälsingland är ungefär lika stort. Det är strax under 70 000 människor i Bollnäs fall och strax under 70 000 människor i norra Hälsingland, med Hudiksvall som tingsrättsort. Gäller samma besked från justitieministern till människorna i södra Hälsingland, att också Bollnäs tingsrätt är en långsiktigt hållbar lösning? Befolkningsunderlaget och de geografiska förhållandena är ungefär desamma i södra Hälsingland. Dessvärre läser jag justitieministerns svar som att hotet nu i stället riktas mot Gävle och Sandviken och att det blir en förändring därvidlag. Det kan möjligen hävdas att det är mindre smärtsamt, eftersom avståndet mellan Sandviken och Gävle bara är 15 kilometer och att en förändring i den tingsrättsorganisationen skulle vara mindre smärtsam för de människor som berörs. Jag har några frågor till justitieministern som kan vara värda att fundera på. Finns det i Regeringskansliet och hos justitieministern belägg för att mindre domstolar har sämre kvalitet, lägre kompetens, mindre snabbhet och mindre rättssäkerhet i sin handläggning av de olika ärendena? Eller är det tvärtom så att de mindre tingsrätterna faktiskt är effektiva, har lägre obearbetade ärendebalanser osv.? Har justitieministern något besked att ge på den punkten? I handlingsplanen säger justitieministern att domstolarna ska vara attraktiva arbetsplatser. Hur ska de vara attraktiva arbetsplatser när man jobbar i ständig osäkerhet och ständig omprövning, som det har blivit vid väldigt många tingsrätter inte bara i Hälsingland utan runtom i landet? Signalerna från Domstolsverket är hela tiden: Nu ska vi se över organisationen, nu ska vi utreda och nu ska vi ompröva. Slutligen: Är justitieministern beredd att se till att lagmanstjänsten i Hudiksvalls tingsrätt så att man inte fortsätter att skapa osäkerhet där borta? Nu säger justitieministern att det är ett långsiktigt besked. Då borde det inte vara någon tvekan om att också lagmanstjänsten i Hudiksvalls tingsrätt kan tillsättas med omedelbar verkan.
Fru talman! Vi har haft många diskussioner om tingsrätterna i denna sal de senaste åren. Domstolarna och tingsrätterna är demokratins ryggrad. Det är en väldigt viktig del som berör hela svenska folket. Helhet är väldigt viktigt. Nu får man bit för bit med den ena skrivelsen efter den andra skrivelsen. Det skapar inte en tro på helheten. Man kan titta på resultatet efteråt och vilka konsekvenser det får för kostnaderna. Jag kan som exempel ta inskrivningsmyndighetens och bouppteckningarnas utflyttning från domstolarna. Innan det skedde fanns ingen konsekvensanalys för kostnaderna. Nu ser vi resultatet och vad det kostar om man tittar äskanden av pengar. Jag skulle vilja ställa en fråga om attraktiva tingsrätter och möjligheten att få personal. Är det särskilt svårt att få personal till de mindre tingsrätterna? Är det på samma sätt när det gäller de större tingsrätterna? Kan man se någon skillnad där? En viktig del i domstolarnas arbete och effektivitet är att de mål som är utsatta verkligen blir av. Är antalet inställda mål störst på de mindre tingsrätterna eller är de störst på de större tingsrätterna? Finns det någon utredning om det? Jag vill också ställa frågan: Vad är ett rimligt avstånd ur ett medborgarperspektiv? Närhet är ett vitt begrepp. Det handlar om att ta sig dit, och att ta sig dit som vittne, osv. Är det lätt att komma till domstolen och man känner igen sig är det mycket lättare att få människor att ställa upp. Jag har ytterligare en fråga. Det gäller samverkan inom geografiska områden. Jag kan ta ett exempel från Skåne, där Landskrona tingsrätt diskuteras. Den har man nu lyft ut. Är det meningen att den ska tillhöra nordvästra Skåne, eller ska den in i mellersta Skåne och i ett annat samarbetsområde? Kriminalvård, polis och åklagarväsende finns samordnade i Landskrona med resten av nordvästra Skåne. Är det meningen att Landskrona tingsrätt ska gå till Lund? Då spräcker man gränserna och gör samarbetet ineffektivt. Det var några av de frågor som jag hade till justitieministern.
Fru talman! Jag kan i dag inte ge något definitivt besked om vad som kommer att hända i de fall som diskuteras eller vilka som kommer att tas upp för ytterligare utredningar inom Domstolsverket. Jag ber ledamöterna att ge sig något till tåls ytterligare ett par veckor. Som ni båda känner till kommer en skrivelse i slutet av mars. Det vore olyckligt att nu spekulera alltför mycket från min sida, utan jag vill ge definitivt besked då. Det enda besked jag nu kan ge är det om Hudiksvall, som jag tidigare nämnde. Vad gäller små domstolar är det enligt min erfarenhet svårare att rekrytera till dem än till de större. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att de mindre på något sätt har sämre kvalitet. En domstol kan vara både för liten och för stor. Det vill jag understryka. Det gäller att hitta rätt storlek i förhållande till de lokala förhållanden som gäller. Det går heller inte att svara på frågan om ett rimligt avstånd. Det är självklart att det varierar vad man kan kräva i Skåne jämfört med t.ex. i västra Lappland, där det är väldigt långt till närmaste domstol. Vad gäller förändringen av inskrivningsmyndigheten är de rapporter som vi har fått på Justitiedepartementet tvärtom positiva. Vad slutligen gäller lagmanstjänsten i Hudiksvall ska det självklart vara en lagman i Hudiksvall. På vilket sätt det ska ske, om det ska ske ett utbyte eller om man ska ta någon som nu arbetar där, ber jag att få återkomma med.

Fru talman! Interpellationsdebatter är i bästa fall avsedda för att skapa ökad klarhet och ge besked på några viktiga punkter. Det är den möjlighet vi i oppositionspartierna har att få en direktkontakt med ansvarigt statsråd och kunna få besked i viktiga frågor. Jag är lite bekymrad över att det var så få konkreta besked, mer än på den punkt, och det har jag redan tackat för. Det gäller Hudiksvall. Kan justitieministern t.ex. inte ge ett tydligt och klart besked för att undanröja osäkerheten också i södra Hälsingland, som har ungefär samma geografiska belägenhet, nästan exakt samma befolkningsunderlag och en stark och välrenommerad tradition, så att inte också den tingsrätten ska ifrågasättas och omprövas igen? Jag har möjligen någon förståelse för att man vill titta på Gästrikland, med kortare geografiska avstånd och ett betydligt mindre avstånd mellan de befintliga tingsrätterna i Gävle och Sandviken. Vi får väl ge oss till tåls, om det nu är så som justitieministern säger att definitivt besked kommer om ytterligare några veckor. Men jag blir lite förundrad. Är den utredning som är tillsatt inom Domstolsverket med uppgift att se över verksamheten i Gävleborg klar på några veckor, eller hur blir det? Kommer det ett besked, som justitieministern säger, innan mars månads utgång, eller kommer beskedet när utredningen har arbetat färdigt? Jag uppfattar att rättsväsendets yttersta uppdragsgivare egentligen är landets medborgare. Medborgarnas krav på domstolsväsendet är att det är organiserat så att det kan avgöra mål och ärenden rättsenligt och snabbt och att det är lättillgängligt för uppdragsgivarna, dvs. medborgarna. Det upplever jag är kärnan i det s.k. medborgarperspektivet på domstolsväsendet. Detta perspektiv är också, och bör så vara, det primära och den yttersta utgångspunkten för alla reformer av domstolsorganisationen. Så ser jag det, och jag tror att jag vågar säga att hela Centerpartiet ser det på det sättet. Delar justitieministern det perspektivet och den utgångspunkten för den fortsatta reformeringen? Också jag förstår att i en föränderlig tid måste saker och ting förändras och reformeras. Men det bör ske på ett varsamt sätt, i synnerhet när det är i en utsatt region där statsmakterna redan tidigare har centraliserat och gått ganska brutalt fram med att avlöva grundservicen i samhället och för människorna. Jag ställde några avslutande frågor som jag tyckte att jag fick lite klent besked om. Finns det några belägg för att mindre domstolar har sämre kvalitet och kompetens och att snabbheten och rättssäkerheten är sämre i de mindre domstolarna? Justitieministern hade en formulering om att domstolar kan vara både för små och för stora. Vi har sett en avveckling av många små domstolar genom åren. Har justitieministern några konkreta tankar om att förändra verksamheten vid de stora domstolarna, som han uppenbarligen har kritiska synpunkter på, för att förbättra verksamheten också där? Stockholms tingsrätt har t.ex. en betydande arbetsbelastning som den inte riktigt klarar, såvitt jag förstår. Det har talats om attraktiva arbetsplatser. Hur ser justitieministern på ett försök att leva upp till att skapa sådana, och att ge någon form av långsiktiga besked till personal och människor i bygden om tingsrättens långsiktiga fortlevnad? Jag välkomnar beskedet om Hudiksvall och att lagmannen kommer att tillsättas så snart som möjligt. Jag hoppas att justitieministern också kan ge ett besked om södra Hälsingland, eftersom man där har likartade förutsättningar både geografiskt och befolkningsmässigt jämfört med norra Hälsingland och tingsrätten där.
Fru talman! Jag efterlyste också bättre svar. Det här med rimliga avstånd står ju i svaret, och det var därför jag lyfte upp just den frågan. Det ser olika ut i vårt land - det känner jag väl till. Avstånden betyder olika mycket på olika orter i vårt land. Det kommer besked i slutet på mars. Då ska vi vänta på besked. Det gäller då en anmälan om ärendet till riksdagen, och vi har som riksdagsledamöter inte möjlighet att påverka själva handlandet. När skrivelsen anmäls är den ett faktum. Jag vill understryka de frågor som Sven Bergström nämnde, som handlar om snabbhet, kvalitet och service. Detta ställer jag upp på - det är viktiga frågor. Men hur ser det ut, och vilka är skillnaderna? Jag har tagit upp och ställt frågor i tidigare debatter här som handlar om ifall det finns konsekvensanalyser när det gäller kvalitet. Då har jag fått beskedet nej. På vad kan man då grunda vad som är en god kvalitet? Vad har man då för bas för detta argument? När det gäller snabbhet ser jag att det är de större tingsrätterna som faktiskt har det svårast att klara detta. Jag har fått beskedet att Stockholms tingsrätt t.ex. inte klarar av situationen. Nacka tingsrätt fick ställa upp och hjälpa till. Det har inte heller funnits någon konsekvensanalys när det gäller ekonomi i de tidigare arbetena. Är det fråga om besparingar? Vad sparar man egentligen? Vad kostar det? Detta tycker jag är viktiga frågor.
Fru talman! Det är självfallet min avsikt att ge så klara och tydliga svar som möjligt. Men nu är det faktiskt så att det pågår ett arbete med diskussioner varje dag, och det kommer en skrivelse i slutet av mars där man ger mer definitiva besked - inte definitiva besked för all framtid naturligtvis, men bättre klargöranden och förhoppningsvis också en ökad trygghet. Därför hoppas jag att man håller till godo med det svaret nu. Det blir ett bättre besked om ett par veckor. Jag vill understryka att om riksdagen är av en annan uppfattning än regeringen så kommer naturligtvis inte något av dessa förslag att komma genomföras. Vad gäller frågan om mindre eller större domstolar så kan det naturligtvis i en mindre domstol och för en ensam domare förstås vara svårt att behärska hela det juridiska fältet. Det kan t.ex. vara svårt för en ensam domare att behärska hela EG-rätten, som nu är svensk rätt. På samma sätt kan det finnas svårigheter med för stora domstolar. Vi har också diskuterat Stockholms tingsrätt, som är den i särklass största domstolen i landet. Man kanske bör titta även på den. Jag tror att vi alla är överens om att det är medborgarnas krav på domstolarna som är det viktigaste. För min del är det i alla fall inte ekonomin som är det avgörande, utan det är att ge medborgarna en så bra kvalitet på domstolarna som möjligt.
Fru talman! Jag noterar att justitieministern inte ger sig in i diskussionen om kvalitet och kompetens på något djupare sätt, utan i mer svepande ordalag hänvisar till den skrivelse som kommer. Vad jag och Gunnel Wallin gärna skulle se är just konsekvensanalyser som är genomarbetade och där man kan redovisa hur det ser ut på de mindre och de större tingsrätterna. Det finns nämligen skäl att ifrågasätta dem som hävdar att det skulle vara en naturlag att det är bättre ekonomi, högre kompetens och bättre kvalitet på de större tingsrätterna. Jag tror att man tvärtom kan visa - inte minst med hänvisning till Hudiksvalls tingsrätt - att det finns en snabbhet, en effektivitet och en rättssäker hantering samt en ärendebalans som många större tingsrätter inte alls kan jämföra sig med. Jag noterar att vi för dagen får nöja oss med att vi får en skrivelse i slutet av månaden. Även om det inte kommer några definitiva besked, som justitieministern säger, så blir det i alla fall mer definitiva besked än vad vi kan få i dag. Jag hoppas att justitieministern tar detta tunga krav från stora delar av landet på största allvar. Man måste vara varsam i förändringen av domstolsorganisationen så att man inte skapar en permanent osäkerhet om hur organisationen ska se ut. Det ska vara rimliga avstånd till de tingsrätter som fungerar. Vi är som sagt inte motståndare till förändringar - inte minst i dagens tekniska utveckling måste man vara ständigt beredd att göra förändringar. Men man måste också vara så flexibel att man kan jobba med större domkretsar och samverka mellan olika tingsrätter utan att för den skull slå ihjäl mindre tingsrätter och avlöva en hel region eller en hel landsdel på den rättssäkerhet som det innebär att ha denna närhet till tingsrätterna.
Fru talman! Jag vill bara försäkra interpellanten om att vi på alla sätt - och att jag på fullaste allvar - tar hänsyn till alla omständigheter som kan tänkas uppstå. Vi försöker verkligen komma fram till de åtgärder som är bäst lämpade för medborgarna i olika regioner. Jag vill understryka att det inte är ekonomin som är avgörande. Jag vill också säga att jag tror att detta är bland det absolut svåraste som vi har diskuterat under min tid här på Justitiedepartementet. Det gäller just avvägningen och bedömningen av vad som är bäst. Vi försöker lyssna på så många som möjligt. Det har vi också gjort. Jag är tacksam för de här synpunkterna, som jag kommer att ha med mig i de fortsatta diskussionerna. Jag hoppas att kunna ge tydligare och fler besked i skrivelsen i slutet av mars. Sedan får diskussionen fortsätta.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 1 i det här betänkandet som handlar om högskolan. Här ser vi vilket utrymme och vilken betydelse som högskolefrågor har i riksdagen med tanke på det antal motionsyrkanden som föreligger till behandling i detta betänkande. Ska man framgångsrikt utveckla högskole och universitetsutbildningen handlar det om hur man lyckas med de grundläggande utbildningarna. Vad är resultatet i grundskolan och i gymnasieskolan där grunden för vidare studier läggs? Här finns det mycket övrigt att önska. Ett större fokusering måste därför ligga på resultat, inte bara inom de kommunala utbildningarna, och på hur universitet och högskolor hanterar de olika studenterna dels när det gäller antagning, dels när det gäller studier och studiehandledning. Moderata samlingspartiet begär en utbildningspolitisk reform utifrån vissa grundförutsättningar. Till att börja med säger vi att vi vill ha utökade internationella kontakter i form av ökat studentutbyte, ökat utbyte av forskningsstuderande och ett bättre internationellt forskningssamarbete inom olika forskningsfält. Det behövs ett helhetsgrepp på utbildningspolitiken, och den uppgiften ligger hos Sveriges utbildningsminister. Men utbildningsministern är mer fokuserad på antalet platser, vilket har betydelse, mer fokuserad på att anslå ett visst antal miljoner, vilket vi kan få presenterat för oss t.ex. i Dagens Nyheters debattartiklar. Men det räcker inte med att fokusera enbart på det internationella samarbetet, även om det har betydelse. Vi lägger fram förslag om nya antagningssystem. Vi anser att respektive högskola och universitet lokalt ska få utforma antagningsreglerna utifrån respektive utbildning. Nuvarande system, som är likriktat och centraliserat, missgynnar individerna och - det vill jag påstå - missgynnar respektive universitet och högskola. Likformighet leder sällan till en framgångsrik utveckling. Det är först när vi ser en mångfald som vi kan dra nytta av de goda exemplen. Som en del i den utbildningspolitiska reformen vill vi också att fristående högskolor ska startas. Detta har vi också redovisat i våra anslagsmotioner och i de yrkanden som behandlas i det här betänkandet. På precis samma sätt som friskolor är bra när det gäller grundskola och gymnasieskola är fristående högskolor bra för resultatutvecklingen inom högskole och universitetsutbildningen. Vi anser vidare att man måste åstadkomma en kontinuerlig kunskaps och kompetensutveckling för alla som är i förvärvsarbete. Av den orsaken för vi fram idéer om individuella kompetenskonton som står till disposition för den enskilda individen, men där både den anställde och arbetsgivaren bidrar till finansieringen. I sin vishet avstyrker utbildningsutskottet den moderata motionen om betydelsen av humaniora.

Sedan ska vi naturligtvis titta närmare på utformningen av den satsningen. Med beklagande kan jag konstatera att det råder en otakt mellan utskottets majoritet och departementet. Jag hade kanske hellre sett att det hade förts en dialog mellan departement och utskott som hade tagit sig uttryck i ett bejakande av det moderata initiativet i den här frågan. Men vi sänder en tanke till utbildningsministern som hörsammade vårt förslag. Det är en fråga i det här betänkandet som är av stort intresse för mig, och den handlar om kårobligatoriet. Med hänvisning till principiella och praktiska ställningstaganden avvisar man förslaget om att avskaffa kårobligatoriet. Då måste man ju ställa vissa principiella frågor och reda ut begreppen. Har vi föreningsfrihet i det här landet eller inte? Varför ska studenter vara skyldiga att tillhöra en organisation? Är det i överensstämmelse med de demokratiska traditioner och de demokratiska värden som riksdagen är högsta bevakare av att ha kvar en sådan föråldrad ordning som kårobligatoriet ändå är? Det går bra att tänka fritt i Sveriges riksdag, i Sveriges högsta beslutande organ. Det har den nuvarande utbildningsministern också gjort, eftersom han själv lade fram motsvarande förslag vid den tid då han var riksdagsledamot. Nu när han befinner sig i verkställande ställning och har möjlighet att lägga fram förslag i enlighet med ett motionsyrkande som han själv har skrivit, då sviker modet honom, och det måste jag beklaga. Det är samtidigt ett fattigdomsbevis att riksdagen inte ger regeringen i uppdrag att lägga fram ett förslag om avskaffande av kårobligatoriet. För tydlighets skulle vill jag också framföra att det finns många väsentliga uppgifter som utförs inom kårobligaoritet, och självfallet ska vi hitta lösningen för dem på frivillig väg eller på annat sätt. Men förutsättningen är ändå att vi måste visa en vilja att hitta dessa lösningar. Föreningsfriheten är en del av den demokrati som vi är satta att vårda, och då går det inte att ha kvar den här typen av föråldrade system. Det går inte med tanke på de åtgärder som har vidtagits inom andra områden där tvång har gällt för att få del av vissa av samhället tillhandahållna tjänster, tidigare knutna till fackliga organisationer. Fru talman! En utbildningspolitisk reform måste bygga på ett fokus på resultaten, och som jag sagt här i kammaren måste den också ge ett utrymme för mångfald och utveckling. Här brister det i det svenska utbildningssystemet. Här brister det i den svenska utbildningspolitiska debatten.
Fru talman! Mycket intresse har fokuserats på universitetens och högskolornas ledningsfunktioner. Men universitet och högskolor är inte som företag. Inte heller kan man säga att de är som andra myndigheter, för de har ett samhällsuppdrag som är lite speciellt. I det ingår att kritiskt pröva etablerade sanningar och rådande förhållanden. Någonstans läste jag att universitetskanslern hade uttryckt det ungefär så här: Själva kännetecknet för ett universitet måste vara och förbli friheten i sökandet och förmedlandet av kunskap. Ett universitet utgörs alltså av sina studenter och sina lärare, och det blir faktiskt vad de gör det till. Decentralisering av beslutsrätten bör naturligtvis ha resulterat i att studenter och lärare känner att de har ett reellt men också större inflytande än tidigare. Därför är det så viktigt hur den interna demokratin fungerar inom högskolorna och universiteten. Den är så viktig att den är värd att utvärdera noggrant. När det gäller lärarna skulle jag vilja säga att deras arbetsbörda har ökat, vilket bl.a. har fått till resultat att sjukfrånvaron ökat dramatiskt de senaste åren. Det är allvarligt, tycker vi. Vad beror då detta på? Ja, det finns många olika orsaker. Antalet studenter har fördubblats under de senaste tio åren, vilket är glädjande men naturligtvis har inneburit att arbetsbördan har ökat. Anslagen till grundutbildningen har också urholkats. Tillräcklig kompensation har inte utgått för löneförhöjningar och andra kostnadsökningar. Antalet äldre studenter har ökat och även antalet studenter från andra kulturer och socioekonomiska grupper, och nya studerandegrupper ställer andra krav på stöd. Det har också skett en kraftig förskjutning mot allt högre examina, vilket ökat kraven på lärartät handledning. Det är viktigt, tror vi, att lärarnas tjänstgöring inte blir alltför ensidig, utan att de bereds möjligheter att både undervisa och forska och också att tillräcklig tid avsätts för lärarnas kompetensutveckling. Undervisningsskickligheten är någonting som måste uppvärderas. Det gäller även högskolepedagogiken, för den har varit och är fortfarande ett mycket eftersatt område. Vi anser att alla lärare borde få en god pedagogisk utbildning. Trots att adjunkterna svarar för hälften av all undervisning på grundutbildningarna - de är den största gruppen av lärare och kommer också att förbli det under lång tid framöver - är de enligt vår mening en missgynnad grupp. Adjunkterna måste stimuleras till och ges bättre möjligheter att forskarutbilda sig. Adjunkterna måste också som grupp bli mer delaktiga i beslutsfattandet. Konsekvenserna av att anslagen till grundutbildningar urholkats syns tydligast inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik. Där ligger antalet undervisningstimmar på sina håll klart under den nivå som angavs som önskvärd i Grundbulten på sin tid. Och det finns verkligen fog för misstanken att också kvaliteten har sjunkit till en icke acceptabel nivå. Jag vet studenter som möter sina lärare bara tre fyra timmar i veckan. Detta är brister som nu måste avhjälpas i vårbudgeten. Det är därför glädjande att utbildningsminister Thomas Östros i går gick ut med en artikel i Dagens Nyheter och berättade om en höjning av anslaget till humaniora och samhällsvetenskap med 200 miljoner, vilket motsvarar en resursförstärkning på 7 %. Det är ett gott steg, tycker vi, på vägen mot en resursförstärkning på 15-20 %, som vi menar behövs på lite längre sikt för att kunna stärka kvaliteten i undervisningen och för att lärarnas engagemang inte ska riskera att svalna ytterligare. Vi tycker att det är bra att utbildningsministern inte valt att flytta medel från naturvetenskap och teknik till humaniora och samhällsvetenskap. Det tror vi skulle ha varit en mycket tveksam lösning av det här problemet. Om det politiska målet att 50 % av en årskurs som slutar gymnasieskolan ska fortsätta till högre studier förverkligas, kommer lärarnas arbetsuppgifter att bli alltmer komplexa allteftersom studerandegrupperna blir alltmer heterogena med avseende både på social och på etnisk bakgrund. Studenterna kommer att kräva ett mer individualiserat möte med lärarna. Det är en av orsakerna till att vi har motionerat om en obligatorisk akademisk introduktionskurs för studenterna. En sådan kurs skulle göra studenter från andra kulturer och från hem utan studietradition tryggare i mötet med den akademiska världen. Utan förförståelse kan den akademiska världen och dess begreppsapparat verka både obegriplig och förvirrande. Kursen borde innehålla en introduktion till vetenskapshistoria, vetenskapsteori, forskningsetik och grundläggande vetenskapliga metoder. Den bör också behandla studieteknik och ge information om studenternas rättigheter och om universitetets organisation. En introduktionskurs med ett mjukt anslag kan också skapa ett mer personligt förhållningssätt mellan studenter och lärare. Vi tror att en sådan kurs om två till fyra veckor skulle betala sig väl längre fram. Min erfarenhet är också att informationen till nya studenter är bristfällig när de väl har påbörjat sin utbildning. Många motioner behandlar anpassningen av högskoleutbildningen till invandrares behov. Vänsterpartiet delar uppfattningen att möjligheterna till validering av kurser och betyg samt komplettering av tider i utbildning är av stor betydelse. Jag har nyligen varit i Göteborg och studerat hur man jobbar med valideringsfrågor där. Det var häpnadsväckande att höra att man har hittat 120 arbetslösa läkare bland invandrare genom att fullständigt dammsuga hela västkusten. De här personerna är nu föremål för olika åtgärder, beroende på deras individuella behov, och kan inom en snar framtid gå ut i arbete inom ett yrke där det råder stor brist i dag. Vi förväntar oss att propositionen som kommer i september och som kommer att behandla bl.a. antagningsregler ska ta ett helhetsgrepp på just de här frågorna. När det gäller digital distansutbildning tror jag att Distansutbildningsmyndighetens nya roll när det gäller att driva metodutveckling och också stå för information kan ge förutsättningar för ett nätuniversitet baserat på samverkan mellan flera olika lärosäten. Vi har här i kammaren i många år lyft fram ett förslag om ett folkligt öppet distansutbildningsuniversitet med en liten slimmad administration som skulle kunna fylla de här behoven. Naturvetenskap och tekniksatsningarna är och har varit nödvändiga för att motsvara de behov som finns i samhället. Problemet är att för få elever väljer NV-programmet i gymnasieskolan. Det upplevs som svårt med ett abstrakt innehåll och en många gånger traditionell uppläggning av undervisningen. Elever som söker till NV-programmet är i regel mycket målinriktade och klara över sina framtida yrkesval. Elever som är mer osäkra och sökande i sina val, och som prioriterar att bli någon i stället för att bli något, väljer gärna andra program med mer utrymme för samtal och skapande verksamhet. Här tror jag att det är viktigt att även gymnasieskolan hittar formerna för flera otraditionella kombinationer av ämnen. Jag hoppas att gymnasieskolekommittén kommer att lägga fram ett förslag om detta. Den rådande lärarbristen inom naturvetenskap och teknik är ett problem som måste lösas, och det måste lösas snart. Annars löper vi risk för att ännu fler tappar intresset för dessa ämnen redan tidigt i grundskolan. Jag undrar vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att få flera studenter till lärarutbildningarna inom just naturvetenskap och teknik och om det är möjligt att tänka sig det som vi har föreslagit, att man ska kunna studera inom det här området, i alla fall under den här bristperioden, med den förhöjda bidragsdelen i studiemedlet. Med detta yrkar jag bifall till reservation 8 om en akademisk introduktionsgrundkurs. Den hör ihop med moment 12. Jag vill också säga att vi givetvis står bakom reservationen som rör moment 26, vidareutveckling av lärarutbildningen när det gäller sex och samlevnadsundervisningen.
Fru talman! Jag yrkade bifall till reservation 1. För tydlighets skull vill jag också säga att den ligger under moment 1. Britt-Marie Danestig hävdade i sitt anförande att det är viktigt hur den interna demokratin fungerar. Den interna demokratin inom högskole och universitetsområdet handlar ju bl.a. om kårobligatoriet. Av den anledningen måste jag fråga vilken definition som Britt-Marie Danestig och hennes parti har när det gäller demokratins och dess fundamental del föreningsfrihetens betydelse.
Fru talman! I vårt utbildningspolitiska program står det här klart. Principiellt skulle jag kunna hålla med Tomas Högström om att kårobligatoriet borde avskaffas. Men vi lever i en praktisk, reell verklighet. Kårerna har oerhört stor betydelse när det gäller det sociala skyddsnätet för studenterna. De handhar en mängd rent kurativa uppgifter. Detta är oerhört viktigt i en tid när högskolan expanderar mycket och det kommer nya grupper till universiteten som kanske inte har den här förförståelsen som jag talar om och inte heller tryggheten i det akademiska livet. Studiemiljön är inte bara, Tomas Högström, själva undervisningen, det som sker på universiteten. Studiemiljön för studenterna handlar också om vad som sker på fritiden. Det hör också ihop med boendet, alltså den totala livsmiljön.
Fru talman! Ja, jag kan ju instämma när det gäller kårernas arbete och dess betydelse inom ramen för verksamheten vid ett universitet eller en högskola. Men att avskaffa kårobligatoriet omöjliggör inte att den verksamheten fortsätter. Det är ganska intressant att nu få belyst att Vänsterpartiets representant i den här debatten instämmer i principerna. Men hon är inte beredd att ta konsekvenserna av sitt principiella ställningstagande utan övergår då till något slags kvasidiskussion om huruvida det är möjligt eller inte att avskaffa kårobligatoriet. Men då går vi väl in och prövar om det är möjligt! Vi kan bara konstatera att så mycket var Vänsterpartiets demokratiska principer värda.
Fru talman!

Det hjälper inte med dokument och planer av olika slag om inte dessa praktiseras och fullföljs i vardagen. Jag har haft förmånen att på studieresa besöka flera lärosäten. Jag har hört deras synpunkter och visioner. Jag inser att om vi på ett gott sätt ska förvalta de tillgångar som vårt land har inom kunskapsoch utbildningsområdet måste vi våga ta rejäla steg mot förändringar och mot en uppbyggnad kring landets lärosäten som syftar till en kvalitet som man kan konkurrera med. Fru talman! I det här anförandet vill jag främst beröra tre frågor; högskolornas framtida försörjning, lärares och forskares miljö och arbetsförhållanden och studenternas rättigheter. Behovet av, och antalet, utbildningsplatser och möjligheter till avancerad forskning ökar alltmer. Redan i dag lägger ansvariga sina pannor i djupa veck. Lojalitetskrisen har drabbat dem. De måste göra nedskärningar eller kringgå regeringens direktiv, de måste välja mellan två onda vägar etc. För egen del försöker jag överföra deras problem till min egen hushållskassa. Vad gjorde jag när pengar saknades och familjen växte? Jo, jag såg till att öka intäkterna, inkomsterna. Om utgifterna ökar och tilldelningen av medel inte står i proportion till ökade kostnader måste man hitta andra vägar. Vägen till intäkter för lärosätena är i dag krokig. Men den finns. Kunskap kan omsättas i kapital. Sverige har många studenter som studerar utomlands och som får låna av svenska staten till sina studieavgifter. Samtidigt har vi ett stort antal studenter från andra länder som studerar i vårt land, vilket är jättebra. Men dem betalar den svenska staten också utbildningen för. Det är orimligt på sikt att ett litet land som Sverige inte ska ta emot sin del av det kapital som flödar på den globaliserade utbildningsmarknaden. Andra länder i världen har insett värdet av kunskap och att detta kan omsättas i kapital. Det finns kapitalstarka nationer som saknar moderna utbildningssystem och som behöver få sina ungdomar utbildade. På detta sätt kan Sverige hjälpa länder till ett utbildningssystem som bygger på demokratins grundprinciper samtidigt som vi tjänar på tjänsten och kan behålla och utveckla kvaliteten på utbildningarna i vårt land. Det är helt enkelt ett koncept där alla blir vinnare. Fru talman! Regeringen måste ta bort begränsande regler och låta utbildning få bli en inkomstkälla till glädje och nytta för alla. Samtidigt som ett land som t.ex. Australien har intäkter av utbildning som sin sjätte största inkomstkälla har Sverige regler som förhindrar svenska lärosäten att ta betalt av utländska studenter. Om Sverige tillämpar samma villkor som internationella universitet kan fler lärare med anständiga löner anställas, mer forskning och undervisning produceras och höjd kvalitet åstadkommas. Svenska studenter får glädje av en utveckling på lärosätet och vi får alla del av de infrastrukturella effekterna. Därtill blir Sverige ett land på den internationella kartan när det gäller god utbildning och forskning. Sverige är detta redan i dag, men Sverige kan stärka sin internationella position i detta avseende. Vi kan inte heller förringa alla de nätverk och kontakter som svenska ungdomar kan skapa och ingå i tillsammans med människor från andra världsdelar. Sverige kan inte längre leva på export av stål, fru talman. Men vi kan utveckla de tillgångar av hög kvalitet som vi faktiskt har. Det är kunskap och utbildning. Detta ökar inkomsterna till landet och på sikt tillväxten. Fru talman! Jag vill gå vidare och tala om lärares och studenters arbetsmiljö. Denna skulle också förbättras avsevärt om vi självständighetsförklarade lärosätena och de fick arbeta med världen som upptagningsområde. Självklart har man nationen, och vi har som tur är lärosäten i varje region. Det är bra. Men det är också viktigt att vi inser Utbildningssverige aldrig ska begränsas. Här måste vi se till att det blir möjligheter för tillväxt och utveckling. Detta sker bäst om vi tillåter olika lärosäten att själva få hitta sina möjligheter. Studenter och lärare är grupper som är ett lärosätes viktigaste resurser och kring vilka själva verksamheten är uppbyggd. Men det är också de grupper som är mest utsatta i dag. Genom regleringsbrev anger regeringen vilka utbildningar som ska erhålla anslag, hur stora anslagen ska vara och hur många utbildningsplatser som ska tillskapas och inom vilka områden. Den styrningen drabbar ytterst studenter och lärare. Det har också visat sig att ett stort antal platser inom t.ex. naturvetenskap och teknik stått tomma till nackdel för samhällsvetenskap och humaniora som har haft köer. Kristdemokraterna vill upprätthålla en balans mellan naturvetenskaplig och teknisk utbildning som är jätteviktig. Men vi vill också ha humaniora och samhällsvetenskap som är absolut nödvändiga för att mänskliga och kulturella värden ska behållas i ett teknifierat samhälle. Den svenska högskolan har byggts ut kraftigt under de senaste åren. Kristdemokraterna har inte varit helt glada över att utbyggnaden har skett så snabbt. Vi har varit oroliga för att kvaliteten skulle bli lägre, och det finns tendenser till det. Enligt Ingmar Linds utredning om högskolans styrning räcker pengarna inom vissa områden bara till fem timmars lärarinteraktion per vecka. Mellan 1989 och 1998 har andelen studenter ökat med 84 %, medan antalet lärare har ökat med bara 40 %. Vi kan i längden inte påstå att detta inte har att göra med kvalitet. Och framför allt har lärarna tvingats effektivisera sitt arbete så att de knappast kan känna arbetstillfredsställelse. Därtill har deras andel av administrativt jobb ökat. En sådan arbetssituation lockar inte fler till yrket, särskilt med tanke på att löneutvecklingen dessutom är sämre än för de flesta jämförbara arbeten. Lärarbristen kommer att vara förödande om inget görs. På en interpellation inom detta område för en tid sedan svarade ministern mig att den stora utbyggnaden av forskning skulle vara tillräcklig. Jag tror att det måste finnas både lärare och forskare var och en med sin specifika men också gemensamma kompetens för att högskolan ska fungera bra. Därför bör lärarnas arbetsförhållanden utredas och deras roll uppvärderas. Inom den närmaste tioårsperioden förväntas en tredjedel av lärarna och forskarna pensioneras. Det innebär att över 10 000 lärare behöver nyanställas för att motsvara högskolans behov. Den senaste tiden har dessutom visat en tendens hos lärare att söka sig till andra länder eller andra mer välbetalda arbeten. Universiteten i vårt land står inför en gigantisk kris beträffande lärarkompetens, och den måste mötas med strategier så att man lockar människor att välja läraryrket. Fru talman! Studenterna måste få rätt till en god utbildning. De satsar resurser för att gå igenom den. Genom en kraftig styrning fråntas den unga generationen också friheten att välja det yrke som de önskar. Samhällets styrning får aldrig innebära en begränsning av ungdomars möjligheter till kunskap, lärosätenas självbestämmande och forskningens frihet. Jag menar att vi måste självständighetsförklara universiteten. Fru talman! Vad har då kristdemokraterna för konkreta förslag? Jo, genom att varje lärosäte får ta ansvar för sin utveckling och tillåts äga, förvalta och inkassera kapital kan de både växa och förbättra kvaliteten. Låt dem få bedriva de utbildningar som de har sökande till. Frigör lärare och forskare så att de tillsammans kan utveckla kurser och program som möter studenternas behov. Lärarnas arbetstillfredsställelse är oerhört viktig för att studenterna ska få en god miljö för lärande och produktion av ny kunskap. Låt Högskoleverket med kraft få ägna sig åt sin kvalitetskontrollerande och utvecklande insats. Och låt studenterna få känna att deras behov tas på allvar. De måste få leva sina liv och utveckla sina framtidsdrömmar utan att styras av politiker vilkas prognoser inte alltid är trovärdiga. I detta sammanhang kommer naturligtvis också kårobligatoriet in. Det finns i dag ingen anledning att ha ett sådant. Och de anledningar som Britt-Marie Danestig framförde i sitt anförande tidigare är knappast hållbara. Om det inte skulle gå att lösa studenters studiesociala situation utan att tvinga dem att vara med i en studentkår, hur kan man då lösa alla andra människors situation på olika ställen ute i samhället när de inte är tvingade till något sådant? Ska inte reglerna för studenterna gälla som för alla andra människor i vårt samhälle beträffande den sociala situationen? Jag tror att det är viktigt att vi också inom detta område självständighetsförklarar lärosätena. Visst har de möjlighet att själva i så fall ta upp om det ska vara regler eller inte. Jag menar att med en självständighetsförklaring så skulle kvaliteten höjas på våra lärosäten i landet.

Jag står bakom alla våra reservationer.

Fru talman!

Som läsare kan det vara svårt att få en helhetsblick kring vad högskolepolitiken för oss olika partier står för. I början tänkte jag kortfattat gå igenom grunderna för oss i Centerpartiet och sedan gå in på några konkreta yrkanden som vi har lagt. Högre utbildning och forskning har stärkts under de senaste årtiondena i form av samhällsutveckling och i form av kunskapssamhället som växer sig allt starkare. En bra högre utbildning är viktig för näringslivet, för vår gemensamma välfärd, men den betyder också väldigt mycket för enskilda människors trygghet. Utbildningen är inte bara en nytta för individen och för samhället. Lärandet i sig är också en del av människors livskvalitet och vår personliga utveckling. För oss i Centerpartiet är utbildningen en rättighet för alla. Det innebär att utbildning ska nå hela folket, den ska nå ut i hela landet och det ska finnas möjlighet att den sker under hela livet. Genom att vi satsar på högskolor i hela landet och stärka distansutbildningen kan den sociala och geografiska snedrekryteringen motverkas. Utbildningen måste formas efter studenternas önskemål och inte efter gamla system som har varit uppbyggda sedan lång tid tillbaka. Den kvantitativa utbyggnaden av skolan som gjorts under de senaste åren tycker jag är väldigt bra. Det som har varit lite tråkigt är att de resurser som har behövt stärkas och läggas till för att kvaliteten också ska följa med i samma takt inte har riktigt stor jämvikt. Kvaliteten, att stärka resurserna, att få en bättre arbetsmiljö, att stärka elevernas och studenternas säkerhet är viktiga delar som vi måste fortsätta att arbeta med för att ge förutsättningar för nya elever och för de elever som arbetar där i dag. Den sociala snedrekryteringen har vi diskuterat många gånger här i kammaren. Vi säger att vi måste hitta lösningar och ge förutsättningar för att fler studenter från olika delar och med olika bakgrunder ska ha möjlighet att studera. Tyvärr har vi inte hittat lösningen på problemet. Vi har fortsatt att diskutera. I en undersökning som SFS har gjort har man frågat studenter varför de känner en osäkerhet till att läsa vidare har det varit två delar som varit i klar majoritet som svar. Det ena är det studiemedelssystem som vi har och där man tycker att det blir väldigt dyrt och att man ska behöva gå med lånedelen resten av livet. Det andra är trygghetssystemet. Centerpartiet i båda av de här delarna lagt fram klara och tydliga förslag. Vi har lagt fram ett eget studiemedelsförslag som är helt och fullt budgeterat och där vi vill höja bidragsdelen. Då blir lånedelen för studenterna väldigt liten, och skuldbördan blir inte så stor. Vad gäller trygghetssystemet vill vi ha en utredning där man ser över studenternas hela situation vad gäller trygghetssystemen i dag. Det finns oerhört stora luckor, och studenterna faller igenom. Studenterna är inte en homogen grupp där alla ser likadana ut, utan man har olika bakgrunder, är i olika åldrar. Men trygghetssystemet är oerhört överlappat och lätt att falla igenom. Vi ska komma ihåg att den högre utbildningen är ingenting som en student bara ska genomföra. Det är en investering i framtiden både ekonomiskt och tidsmässigt för de människor som väljer att läsa inom en högre utbildning. Tyvärr har våra förslag inte hörsammats, och problem kvarstår. Men vi tänker jobba vidare och kämpa för att i de här delarna få rättvisa. Regeringens proposition som kom i höstas om forskning och förnyelse blev för vår del en besvikelse. I stället för att gå vägen att stärka lärosätenas makt, att ge mer resurser till lärosätena lokalt valde man att ge regeringen en större och centraliserad makt. Det är tvärtemot de diskussioner som vi har haft tidigare i kammaren. Vi har i Centerpartiet valt en annan fördelning av resurserna ut i ämnesområdena. Vi hade velat se en förstärkning av humaniora och samhällsvetenskap. Som andra har varit inne på skrev utbildningsministern i en debattartikel i går att nya medel ska komma till humaniora. Det är en bra start. Men vi får inte glömma bort att fördelningen och en förstärkning av de lokala lärosätena är oerhört viktigt. Man ska inte sitta här i kammaren eller i Regeringskansliet och fördela resurserna ut i minsta detalj. Det ska vara den fria forskningen och lärosätenas makt som ska vara i centrum. Fru talman! Högskolan är i dag den enda institution i utbildningssystemet där lärarna inte omfattas av formella krav på pedagogisk, metodisk eller didaktisk kompetens. Många högskolor försöker att erbjuda sina lärare pedagogisk utbildning, men tiden är knapp och resurserna är knappa och räcker inte riktigt till för att klara denna helhet. Den centrala resurs som vetenskapligt-pedagogiskt skickliga lärare utgör inom den högre utbildningen är oerhört stor och viktig, men fortfarande lägger många institutioner betydligt större vikt vid den vetenskapliga än vid den pedagogiska skickligheten vid anställning och befordran. Det tar lång tid att förändra en sådan inställning, men vi måste förstärka lärosätenas möjligheter att ge en pedagogisk utbildning för sina anställda. Vi i Centerpartiet anser därför att krav på pedagogisk utbildning ska vara obligatoriskt för lärare som arbetar på högskolorna och universiteten. Det har tyvärr också varit svårt att få lärare till lärosätena. Vi har ett antal gånger kritiserat regeringen och sagt att det måste komma fram en strategi för hur vi ska attrahera fler lärare att arbeta på våra universitet och högskolor. Man har sagt att det här kommer att lösa sig på ett eller annat sätt men inte lagt fram några riktiga konkreta förslag. Vi uppmanar regeringen att snabbast möjligt ta fram en strategi för att uppmuntra fler att bli lärare. Fru talman! Många invandrare som kommer till Sverige har kvalificerad eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning i bagaget. De kan numera få sin utbildning värderad enligt tillämplig svensk eller internationell standard, men det är inte tillräckligt. Problemen kvarstår för många som inte kommer in på arbetsmarknaden, dels för att de saknar praktik och kontakter, dels för att det i vissa fall krävs kompletteringar av tidigare utbildningar. Vi tycker därför att de här människorna ska erbjudas att få komplettera sin utbildning, om det behövs, för att den ska bli likvärdig med den som dagens nyutexaminerade har. I samband med den här utbildningen bör det också ges en kvalificerad språkundervisning i svenska och, om så behövs, även i det fackspråk som är aktuellt. Majoriteten har i betänkandet på detta svarat att diskussionen om detta kommer att tas upp i en proposition som ska komma till hösten. Det skulle dock vara intressant att i dag få höra, speciellt från socialdemokraterna, vilken inställning man har till den här problematiken och vilken väg som man troligtvis kommer att välja. Fru talman! Traditionellt har personer med akademiska examina i Sverige rekryterats till offentlig sektor eller till större industriföretag. Detta har också till stora delar styrt mål och innehåll på grundutbildningsnivån. I dag är karriärvägarna helt annorlunda. De större företagen minskar, vilket vi har kunnat se under den senaste tiden, och man får som nyutexaminerad student gå andra vägar för att hitta ett arbete. Alltfler personer med akademiska examina söker sig då till mindre eller medelstora företag eller temporära verksamheter eller bildar egna företag. Den här utvecklingen innebär möjligheter till förnyelse av hela näringslivet och till en ökad tillväxtpotential, och kompetensnivån i mindre och medelstora företag höjs. Utbildningen måste återspegla de ändrade faktiska förhållanden som vi har i samhället. Mot denna bakgrund anser vi att upprättande av olika s.k. arbetslivscentrum vid universitet och högskolor är ett steg i rätt riktning. I t.ex. Storbritannien har man sedan länge liknande sådana verksamheter för studenter, med olika typer av s.k. karriärservice. Vid i stort sett alla universitet i Finland och i Nederländerna har studenterna tillgång till företagsnätverk och arbetslivsrådgivning under studietiden. I och med att lärosätena agerar som huvudmän i dessa aktiviteter kan även fakulteter och institutioner dra nytta av de nätverk som skapas. Dessutom får studenterna tidiga signaler om vikten av karriärplanering och om hur de ska arbeta med sådan i sin utbildning. Vi tycker därför att det är rimligt att universitet och högskolor tar ett större ansvar för studenternas övergång från studier till arbetsliv. Då kan inrättandet av sådana här arbetslivscentrum med stark lokal och regional förankring vara ett bra sätt. Det behövs en förstärkning av kopplingen mellan högskola och näringsliv. Vi kan se hur man på ett par ställen i Sverige, bl.a. i Karlskrona/Ronneby, har bildat kluster eller kompetensföreningar mellan näringslivet och lärosätet. Fru talman! Majoriteten i utskottet uttalar slutligen vad gäller arbetslivscentrum att det är upp till regeringen att fundera över om det behövs särskilda initiativ för att stimulera här typen av insatser. Jag och Centerpartiet anser att problemet är att regeringen inte tar tillräckliga initiativ. Jag vill därför fråga om det finns ett intresse från den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet att påverka sina vänner i Regeringskansliet i riktning mot att stärka universitetens och högskolornas utveckling av kopplingen mellan näringsliv och lärosäten. Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 6

Fru talman! Om man till olika människor ställer frågan vad som är högskolans mål och mening, får man ganska många olika svar. Svar som ofta återkommer från politiskt håll är att högskolan i första hand är till för samhället, att den ska tjäna staten eller att den ska tillgodose näringslivets behov. Men det finns ett enkelt liberalt besked: Universitet och högskolor är till för dem som ägnar sig åt högskolans huvuduppgift - att söka kunskap. När framtidens utbildningsväsende nu formas måste därför studenter och forskare sättas i centrum. Grunden för min liberala utbildningsvision är idén om den fria akademin, med nyckelbegreppen frihet och kvalitet och att kunskap har ett egenvärde. Vad innebär då detta liberala ideal i den praktiska verkligheten sett ur ett studentperspektiv? Jo, det betyder att staten ska sluta att peka ut vissa ämnen som särskilt nyttiga och andra som onyttiga och upphöra med att genom centrala planer ensidigt styra över tilldelningen av utbildningsplatser dit staten anser det vara lämpligt. I stället borde utgångspunkten vara att kunskap har ett värde i sig. Varken studenten som läser klassiska språk eller studenten som läser naturvetenskap kan peka på hur studierna kommer att resultera i ekonomisk tillväxt i framtiden. Däremot leder studier till att den samlade kunskapen ökar, och en student som lyckats med studier i ett ämne som engagerar honom eller henne klarar sig oftast mycket bra på arbetsmarknaden. Folkpartiet föreslår i olika motioner ett system där studenterna bestämmer både hur fördelningen av platser mellan olika ämnen ska vara och hur fördelningen på platser mellan olika högskolor ska se ut. Under det senaste halvåret har högskolorna av regeringen fått rätt att föra över resurser om platser står tomma, men enligt min uppfattning borde man gå längre. I stället för att låta studenter läsa på sitt förstahandsval tar man i dag in studenter på deras andrahands och tredjehandsval. miljoner ska gå till humaniora och samhällsvetenskap, och det är väldigt glädjande, men det är synd att det sker först när platser så uppenbart står tomma på andra utbildningar. Det hade varit bättre om dessa resurser hade beslutats redan i höstas, som Folkpartiet föreslog. Den liberala utbildningspolitiken betyder också att kvalitet måste gå före kvantitet i den högre utbildningen. Studenterna har rätt att ställa krav på att den utbildning som bedrivs på landets universitet och högskolor håller en hög vetenskaplig kvalitet. Därför måste utbyggnadstakten kanske minska något, men på sikt kommer fler studenter att genomföra en lyckad utbildning om kvaliteten på undervisningen höjs. Vi måste helt enkelt satsa mer pengar på varje student. Då blir det möjligt att komma till rätta med den kvalitetskris som många studenter och lärare nu vittnar om. Fru talman! Högskolan har en hel del allvarliga problem. Offentliga utredningar, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och Riksdagens revisorer har alla tagit fram uppgifter som visar att den svenska högskolan har allvarliga problem. - Antalet undervisningstimmar är på många håll skrämmande lågt. På många universitet och högskolor får studenter i humaniora endast tre fyra timmars undervisning i veckan. - Andelen kvalificerade, disputerade lärare ligger på en mycket låg nivå. Snittet av disputerade lärare ligger runt 50 % i Sverige. - Antagningssystemet har havererat. Till många utbildningar ringlar sig köerna av studieintresserade studenter långa. På andra håll gapar föreläsningssalarna och seminarierummen tomma. Antalet nyantagna doktorander sjunker drastiskt. Enligt de senaste uppgifterna har andelen nybörjare vid forskarutbildningar i humaniora och samhällsvetenskap minskat med ca 50 %. - Den fria grundforskningen trängs undan. Den andel av forskningen som finansieras av fakultetsanslag och andra statliga anslag har minskat från ca 70 % i början av 80-talet till 50 % i dag. Britt-Marie Danestig, Vänsterpartiet, tog upp en del om bristen på resurser, lärare och forskarutbildning. Hon sade att hon hoppades att den nya budgeten skulle komma med bra förslag. Det kan vara värt att påpeka att Vänsterpartiet i detta betänkande inte har ett enda motionsyrkande som rör de frågor som Britt Marie Danestig tog upp. Jag vet inte om man ska dra slutsatsen att Vänsterpartiet för ett drygt halvår sedan var nöjt med den budget och det program för högskolan som lades fram. Kan vi framöver i utbildningsutskottet förvänta oss motioner med liknande innehåll som de motioner som Folkpartiet m.fl. oppositionspartier har lagt fram? Britt-Marie Danestig talar ju om samma brister som jag. Senast förra veckan kom uppgifter från Högskoleverket om att två tredjedelar av landets högskolor inte lyckats utbilda så många studenter som de har i uppgift att göra. Av de siffrorna kan vi dra två slutsatser. Den första slutsatsen är att utbyggnaden av den högre utbildningen i dag sker i en takt som inte är motiverad utifrån studenternas önskemål utan enbart utifrån verklighetsfrämmande planritningar på Utbildningsdepartementet. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen kritiserat den orimligt stora expansionen som bl.a. leder till stora kvalitetsbrister. Den andra viktiga slutsatsen av att platserna nu inte kan fyllas är att det nuvarande systemet för fördelning av utbildningsplatser har havererat. Det leder till långa ringlande köer och, som sagt, till tomma salar på andra håll. Det leder också till att många studenter måste läsa en utbildning de har sökt i andra eller tredje hand, dessutom ofta på en ort där de inte vill läsa. Det ska vara studentens val som avgör fördelningen av studieplatser mellan högskolor och ämnen. Det grundläggande felet består i att regeringen i sin utbildningspolitik inte har gjort upp riktigt med den gamla idén om central politisk styrning. Det är helt uppenbart att högskolan måste befrias från stora rester av planhushållningens tvångströja. Folkpartiet lanserar i stället en modern och samtidigt klassisk liberal vision om den fria akademin, i motsats till idén om utbildningsfabriken. Den liberala kunskapssynen vänder sig både mot socialistiskt plantänkande och en förenklad marknadsideologi. Kunskap och studier har ett värde i sig, som inte kan värderas på kort sikt. Fru talman! Studenternas frihet måste ökas. Det ska inte bara ske genom en rörlig studentpeng och frihet att välja studieinriktning. Det måste handla om rätt till inflytande över den egna studiesituationen. Det ska inte bara vara självklart att genomföra kursutvärderingar. Det ska vara minst lika självklart att utvärderingarna också tas på allvar och påverkar den kommande undervisningsplaneringen. Folkpartiet kommer den närmaste tiden att föreslå ett antal förändringar som ökar studenternas frihet och makt över sina studier. De ska få rätt att få betygsbeslut överprövade och granskade. De ska kunna få tentamina granskade av andra lärare. Varje student ska erbjudas ett studentkontrakt, där bl.a. principer för rättning, betygssättning och överklagande beskrivs. Sådana reformer ökar studentinflytandet. Kårobligatoriet, som strider mot föreningsfriheten, måste däremot avskaffas. Studentinflytandet ökar inte för att studenter tvingas vara med i en organisation där ca 20 % deltar i valen. Fru talman! Det måste bli en renässans för den fria grundforskningen. En stark grundforskning är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna fungera som samhällets självkritiska spegel. Det finns i dag oroväckande tendenser till att universiteten blir alltmer beroende av både privata och statliga projektbidrag. Vetenskapens huvuduppgift ska inte bara bestå i att ta emot beställningar från politiker och näringsliv. Därför måste den del av forskningsbidraget som går direkt till högskolor och universitet växa. Historien visar att framgångsrik utbildning och forskning utvecklas när högskolor och universitet har en oberoende ställning. Därför måste den akademiska friheten stärkas. Staten och riksdagen har ett avgörande ansvar för att se till att högskolorna får tillräckliga resurser för fri forskning. Det är den prioritering vi i riksdagen ska göra. Vi ska inte sitta som amatörer och ta ställning till enskilda forskningsprojekt. Därför ska politiker inte sitta i högskolestyrelserna. I stället ska studenter och forskare ha ett avgörande inflytande. Politiker ska inte heller sitta i andra organ som beslutar om forskningspengar. I Folkpartiets olika motioner till riksdagen har vi föreslagit en kraftig ökning av de samlade forskningsresurserna och en överföring direkt till forskarna för att öka oberoendet och den fria forskningen. Vi föreslår också att doktorandreformen nu rivs upp, så att fler kan doktorera. Vi föreslår också en höjning av beloppet på prislappen för varje student, så att det så snart som möjligt blir en höjning med närmare 20 %. Då kan beloppet närma sig de idéer som fanns i Grundbulten, som Britt-Marie Danestig talade om. De förslagen kommer vi att upprepa. Olika uppgifter som strömmar in från högskolevärlden ger oss alltmer rätt. Folkpartiet har just presenterat ett nytt utbildningspolitiskt program för högskolans framtid. Idéerna där står i skarp kontrast till synen på högskolor och universitet som utbildningsfabriker. Vi kommer i olika sammanhang att återkomma till dessa förslag. Fru talman! Avslutningsvis nöjer jag mig med att yrka bifall till Folkpartiets reservation 1 under punkt

Fru talman! Det har nu gått två och ett halvt år sedan Miljöpartiet gick in i samverkan med regeringen tillsammans med Vänsterpartiet. Vi har valt att inte lägga fram några motioner under den tiden utan koncentrera oss på de möjligheter som samverkan har gett. Nu har vi ändå lagt fram en motion. Vi har ett behov av att ge en övergripande beskrivning av Miljöpartiets syn på utbildning och forskning. Den motsvarar i blygsammare skala det som regeringen brukar lämna i form av en utvecklingsplan för skola eller utbildning och forskning. Den är ganska omfattande. Ungefär 30 sidor handlar om högskolan. Jag tänker inte dra innehållet i den nu. Jag vill börja med att konstatera att följande har skett under mandatperioden, när vi nu har passerat halvlek. Vi har fått en ny forskningsorganisation. Vi har fått ett forskningsråd för miljöfrågor, med en ekologisk inriktning, vilket vi från Miljöpartiet naturligtvis hälsar med glädje. Vi har fått ett markant ökat studentinflytande genom en särskild lagstiftning. Vi har fått en ny lärarutbildning. Doktorandtjänsterna har ökat. Vi har en studiemedelsreform som innebär förbättringar både när det gäller studiemedlets storlek och återbetalning. Vi har en lång rad mindre åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma förbättringar av typen olycksfallsförsäkring för alla studenter, handledarutbildning för dem som handleder doktorander och en rad åtgärder för att förbättra jämställdheten. Vi har fått bort kvinnofällan som tidigare fanns vid rekrytering av forskarassistenter. När jag tittar bakåt i motionerna från förra mandatperioden såg jag allt detta i form av önskemål från vår sida, men också naturligtvis i de andra partiernas motioner. Jag nämner det bara för att påminna om att dessa saker i själva verket har genomförts under relativt stor enighet. Det tror jag är bra. Det är stora reformer, och det är viktigt att de kan ligga kvar framöver i tiden. Jag åtkommer till det i slutet av anförandet. Den motion som jag har väckt inleds med att jag konstaterar att universitet och högskolor har fått inte bara fler studenter utan också ett markant breddat uppdrag. Universitet och högskolor ska svara för bildningen. Det är den viktigaste bildningskällan för svenska folket, och behovet av den bildningen ökar i och med att vi går in i kunskapssamhället. Det krävs en större grad av bildning inom näringsliv såväl som inom den offentliga sektorn och för att kunna delta i det demokratiska arbetet i samhället. Det krävs naturligtvis också för att med lust och glädje studera sådant man är intresserad av. Det är en del av den ökade livskvaliteten. Dessutom svarar universitet och högskolor för yrkesutbildningarna i allt större utsträckning. Alltfler yrkesutbildningar tas in i högskolor och på universiteten. Fortbildningen kommer att växa. Där har man i stort sett bara gått ned i startgroparna. Behovet av fortbildning kommer att vara mycket stort framöver. Universitet och högskolor har ännu ganska blygsam verksamhet på området, men den kommer alltså att växa. Forskarutbildningen är viktig. Samhället ropar efter fler forskarutbildade både på näringslivets sida och inom den offentliga sektorn. Sedan är det naturligtvis forskningen, som är en av de stora huvuduppgifterna för universiteten och en del högskolor. I motionen tas upp olika delar av de problem man har inför framtiden. Det oerhört viktigt att vi snabbt kan åtgärda bristerna i de studerandes situation och det faktum att vi har en social snedrekrytering. När det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män har vi en bit kvar. Flera talare har berört de studiesociala frågorna, bl.a. Sofia Jonsson. Där återstår en del att göra. Antagningssystemet skulle förbättras, osv. På lärarsidan har vi problem. Vi har som i grundskolan och på gymnasiet lärarbrist. Högskola och universitet har alltför få lärare som har egen forskarutbildning. Det är naturligtvis inte acceptabelt på sikt. Men det tar tid. Det kräver att vi får fler doktorandtjänster och kan öka på den utbildningen, och det är viktigt. Vi har i motionen föreslagit att vi ska få en högskollärarutbildning. Det finns väl tecken som tyder på att det är alltfler som tycker som Miljöpartiet i den frågan. Vi har drivit den i fem års tid nu. Det är dags att vi får den. Det finns en naturlig plats för den i den nya lärarutbildningen. Den kan lätt byggas ut till att omfatta också högskollärarutbildningen. Forskningen har berörts av några här. Man har sagt att forskningen har fått inskränkningar i sin frihet. Det kan jag inte alls hålla med om. I motionen påpekar vi naturligtvis att det är viktigt att forskningens frihet bibehålls. Det finns hot mot den. Men det är knappast hot som har uppstått på grund av de åtgärder som har vidtagits från regeringens sida. Jag skulle kunna ta upp ett sådant hot som jag tycker är ett märkligt problem framöver när det gäller forskningens frihet. Det är vårt medlemskap i EU och deltagandet i EU:s forskningsprogram. Där växer hotet mot friheten. Nu har anslagen varit uppe i storleksordningen 2 miljarder. Vi fick en rapport från utbildningsministern där han med glädje konstaterar att EU:s satsning ökar med 17 %. Hur pass glädjande är det egentligen? Det betyder att Sverige kan få lite över 2 miljarder i forskningsbidrag från EU. Då vet vi att vi har ett krav på en motfinansiering på 100 %. Vi ska alltså själva ställa upp med drygt 2 miljarder. Då är 2 miljarder uppbundna. Dessutom får EU:s forskningspengar inte användas för administration, utan det kommer till ytterligare medel som måste skakas fram här i Sverige för forskningen. Då är vi uppe i 4 1⁄4 miljard utan vidare. Det är alltså pengar som inte alls delas ut enligt de intentioner vi har, där just forskningens frihet har satts i centrum. Forskningsråden har en majoritet av forskare som själva utan några som helst påverkningar från riksdagen fördelar medlen efter kvalitet och inriktning som de bedömer utifrån vetenskapliga grunder. I stället får vi satsa 4 1⁄4 miljard på forskning där områdena prioriteras i EU, där ansökningarna bedöms nere i Bryssel och där våra forskare eller andras forskare har ett mycket litet inflytande över medlen.

Fru talman! Jag tolkar Gunnar Goude så att han ställer sig bakom Kristdemokraternas syn på att självständighetsförklara lärosätena på det sätt som jag tidigare anförde. Det var intressant att höra hur han tänker sig de lokala möjligheterna för varje lärosäte att finna sina alternativ. Min fråga här gäller lärarförsörjningen, som också Gunnar Goude delvis tog upp. Jag skulle vilja höra Miljöpartiets förslag till hur man ska lösa den kris som kommer att uppstå inom en tioårsperiod om man inte gör något drastiskt. Det gäller framför allt identiteten. Finns det någon skillnad på forskare och lärare i Miljöpartiets framtida högskola? Ska det vara skillnad i deras utbildning och i deras tjänsteutövningar på olika sätt? Eller är det grupper som kan sammanföras med varandra utan någon identitetsskillnad i gruppen som sådan?
Fru talman! Det här är en av de intressanta frågor där jag tror att vi inte ska göra anspråk på att ha lösningen. Vi går in i en ny epok. Vilken typ av lärare kommer den nya högskolan och det nya universitetet att behöva på sikt? Vi tänker i termer av det gamla systemet - professor, lektorer och studerande. Vi vill kanske underlätta för adjunkterna genom att göra dem till lektorer. Där tror jag att en av bristerna ligger. Vi är lite för tidigt ute för att låsa upp systemet. Vi ska nog i stället lämna öppet för en frihet att pröva med mellanformer av tjänster, t.ex. tillsvidareförordnanden i stället för fasta tjänster osv. Jag kan mycket väl tänka mig att vi behöver mellangrupper av den typ som man har på Lantbruksuniversitetet t.ex. Man har konsulenter som är forskarutbildade och kan forskningssidan. De går ut till bönderna med information om vad som händer på forskningssidan. De har det som uppdrag. De har hela tiden kontakt med forskningen. Det är en mellanform av lärartjänster som kanske blir väldigt viktiga. De forskar kanske inte alltid själva, men de har forskarutbildning och kan den biten. Vi kommer säkert att behöva helt nya lärartjänster för yrkesutbildningarna med mellantjänster där man har andra kompetenser än det vi normalt väntar oss att lektorer och professorer ska ha. Det blir spännande att se. Vi är öppna för en fri prövning av de här systemen. De kan få se väldigt olika ut på olika högskolor beroende på vilken inriktning man har och vilken typ av utbildningar man har.
Fru talman! Tack för det svaret. Då vill jag spetsa till frågan. Jag gillar svaret därför att jag tror att den här friheten, att det får växa fram på de enskilda lärosätet hur det ska se ut, är så oerhört viktig. Men i sitt anförande berörde Gunnar Goude att adjunkterna skulle ha forskarutbildning och att det var väldigt viktigt. Jag tror att det är jätteviktigt att alla ska ha möjlighet till en forskarutbildning. Men ska adjunkter utan forskarutbildning och som kanske har stort intresse för forskning inte kunna finnas kvar i den framtida högskolan?
Fru talman! Yvonne Andersson ställer frågan som om det var frågan om att sparka adjunkterna. Det är det inte. Jag har många gånger talat om att adjunkterna har varit en missgynnad grupp i lärarkåren. De har haft en alldeles otillbörligt stor undervisningsbörda. När lektorerna har haft 700-800 timmar har de kanske haft det dubbla. De har haft väldigt små möjligheter att själva vidareutbilda sig. Därför har vi adjunkter som saknar forskarutbildning. Den ursprungliga tanken med adjunktstjänsterna var att de skulle vara tre eller sexårsförordnanden som skulle innebära en förstärkning av rörligheten mellan gymnasier och universitet. Man skulle alltså vara gymnasielärare som lektor och komma in som adjunkt och arbeta några år på högskolan för att öka sin egen kompetens och kunna bidra med erfarenheter från gymnasieskolan. Men den tanken förfelades. Det är inte alls så adjunkterna har använts. De har blivit en billig arbetskraft för att klara lärarsituationen. Adjunktstjänsterna bör tas bort på något sätt, men därmed inte sagt att adjunkterna ska bort. Den arbetsrättsliga sidan är ju en helt annan fråga.
Fru talman! En hel del av det Gunnar Goude säger om universitets och högskolors frihet stämmer med vad Folkpartiet säger. Därför kan jag inte förstå att Gunnar Goude kommer till slutsatsen att det inte också finns bekymmer när det gäller att garantera friheten. Jag brukar säga att statens huvuduppgift när det gäller forskningen är just att garantera frihet genom att ge ordentligt med resurser för fri grundforskning. Jag tycker att det är viktigt att högskolorna inte blir något slags beställarorgan vare sig åt politiker eller näringsliv. Det är viktigt att det finns ett utrymme för fri grundforskning. När det gäller europeisk forskningspolitik har faktiskt Folkpartiet och Miljöpartiet också en liknande inställning, trots att vi har rakt motsatt inställning i övrigt när det gäller europeiskt samarbete och EU. I bl.a. EU-nämnden fick miljöpartister och folkpartister m.fl. för några månader sedan en majoritet för en skärpning av formuleringarna till värn för fri forskning. Vad jag inte förstår är att Gunnar Goude inte ser ett hot mot forskningens frihet i Sverige. Det är ju så uppenbart att den beställda forskningen har ökat i förhållande till den fria forskningen. Det är också helt uppenbart att vi här i riksdagen har fattat beslut om en proposition som säger att andelen forskningsmedel som går direkt till högskolorna ska minska. Slutligen har vi också sett i den ekonomiska propositionen hur regeringen öronmärker en mycket stor del av ökningen av resurserna till Vetenskapsrådet. Det finns alltså åtminstone tre punkter där jag tycker att Gunnar Goude med sin inställning också borde vara lite bekymrad.
Fru talman! Vi delar uppfattningen att man ska ha en fri grundforskning, att det är viktigt och att det ska stödjas. Det återspeglas också i budgetarna. Det har ju faktiskt givits ett ordentligt tillskott med friska pengar till Vetenskapsrådet i samband med att man satte den nya organisationen. Det är angeläget. Man kan alltid önska att det skulle ha varit mer pengar. På sikt kommer det naturligtvis att bli så när pengapåsen i stort räcker till det. Vi ser gärna att det skulle bli mer pengar till den grundforskning som finansieras via I frågan om fördelningen mellan universitet och vetenskapsråd har vi kanske en motsatt uppfattning. Det är naturligtvis inte så att vi vill minska forskningsanslagen till universitet och högskolor. Men vi vill öka de anslag som går via Vetenskapsrådet snabbare. Det innebär nämligen en kvalitetsgaranti om det går via Vetenskapsrådet. Forskarna konkurrerar med varandra om pengarna i kvalitetshänseende. Fakulteterna ute på universitet och högskolor har alltid varit ganska dåliga på att bedöma kvaliteten i forskningsprojektet. Det beror bl.a. på att det sitter en representant från varje ämne i fakulteten, som alltså ska bedöma andra ämnens forskning. Man kan naturligtvis ta in utlåtanden utifrån. Men jag tror att det är viktigt att högskolorna koncentrerar sig på att hålla basresurserna för forskning - tjänster, lokaler, utrustning - medan projekten, där själva utvecklingspotentialen ju ligger, styrs från Vetenskapsrådet. Och, som sagt, EU är det största hindret för fri forskning i Sverige. Det är det ojämförligt största hindret. Man hanterar mer pengar än Vetenskapsrådet tillsammans med de två forskningsråden för tillämpad forskning.
Fru talman! Vi ser tydligen till en del olika på vad som är fri forskning i Sverige. Jag tycker att det är viktigt att t.ex. en människa som börjar doktorera hittar en idé och utvecklar den tillsammans med handledaren i stället för den omvända vägen - att institutionen hittar pengar och sedan i efterhand letar efter en doktorand som passar till pengarna. Det är den utveckling vi nu ser på våra institutioner i allt större utsträckning. Gunnar Goude nämnde Vetenskapsrådet. Hade de pengarna varit avsedda för fri forskning hade de inte varit så öronmärkta. I stort sett hela resursökningen som kom var bunden till enskilda forskningsprojekt som det enligt min mening inte är politikernas uppgift att syssla med. Än en gång upprepar jag att det står ordagrannt i propositionen att andelen som går direkt till högskolor ska minska. Det tycker tydligen Gunnar Goude trots allt är bra, vilket inte jag tycker.
Fru talman! Att andelen ska minska är en fråga om proportioner. Jag säger ju att forskningsanslagen till högskolor och universitet ska öka. Det är också angeläget. Men de ska öka snabbare till Vetenskapsrådet. Vi har ett Vetenskapsråd som totalt disponerar 1,7 miljarder. Det är inte en tillräckligt stor del som är avsatt. Andelen ska man väl inte vara så bekymrad om. Det skulle vara av något slags avundsjukeskäl mellan de två parterna. Men det tycker jag inte att man ska gå in på. Sedan är det lite konstigt att hävda å ena sidan att resursökningen till Vetenskapsrådet har varit så bedrövligt liten, å andra sidan att det är så mycket öronmärkning i och med att man öronmärkt just resursökningen. Det var nog ganska naturligt. I princip tycker inte jag heller att man ska öronmärka resurserna till grundforskningen. Det är viktigt, och det har man heller inte gjort. Den stora delen av pengarna som ligger på Vetenskapsrådet är ju inte öronmärkta. Däremot kan det vara naturligt att man i ett läge då man startar en ny organisation säger något om hur man förväntar sig att det ska fördelas. Det ligger nära de allmänna direktiv som Vetenskapsrådet har fått, t.ex. när det gäller tvärvetenskaplig forskning. När det gäller doktoranderna skedde den här gången just en sådan öronmärkning av pengarna till Vetenskapsrådet. Man har sagt att Vetenskapsrådet ska särskilt stödja unga forskare och forskarutbildning. Man har alltså fått det i direktivet. Men man kan inte hävda att man absolut inte ska ge sådana direktiv och samtidigt kräva att de ska komma till stånd. Jag tycker att det där är lite oklart. Men det gör ingenting. Vi tycks ju vara överens om både doktorandernas behov av egna resurser för forskning och om grundforskningens frihet.
Fru talman! Jag blev glad över ett par saker som Det ena var när han diskuterade lärarförsörjningen och påpekade hur viktigt det är att försöka hitta en strategi, ett arbetssätt, för att fler ska attraheras av att ta ett arbete som lärare på högskolor och våra universitet. Det andra var trygghetssystemen för studenter. I dag är det ett stort problem för studenterna när de börjar på högskola eller universitet. De trygghetssystem vi har i dag grundar sig ju på den inkomstbortfallsprincip som finns och som i grund och botten är byggd för arbetsmarknaden. Det betyder att de studenter som kommer direkt från gymnasiet till högskolan och som inte har arbetat tidigare inte har grunden för t.ex. a-kassa eller olika försäkringar, föräldraförsäkring eller vad det nu kan vara, om man t.ex. blir sjukskriven. Det är en fruktansvärd situation. Systemet är sådant att myndigheterna har olika åsikter om hur lång tid man är student och om vad man är som student. Det här vill vi ha en översyn av. Vi vill ha en utredning för att hitta en samlad bild för att underlätta för studenterna. Tycker Goude att det är en bra inriktning att försöka hitta en samlad, förenklad bild för studenterna och för deras säkerhet?
Fru talman! Den fråga som Sofia Jonsson tar upp är en mycket viktig fråga. Det är alldeles korrekt att det inte är bra förhållanden för studenterna. Svårigheterna däremot är stora. Inom Utbildningsdepartementet känner man sig naturligtvis tveksam till att ta på sig den här uppgiften. Möjligen skulle man kunna initiera detta och peka på att det behövs ett socialförsäkringssystem för studenterna. Då är man inne på den stora frågan som handlar om hur man ska förändra trygghetssystemen i Sverige. Vi har ett socialförsäkringssystem som ur Miljöpartiets synpunkt har stora brister. Det är plottrigt. Det har vuxit fram i steg vartefter den svenska välfärden har byggts ut. Och det har varit bra när det har kommit. Men i dagsläget innebär det svårigheter när vi har en helt ny situation med t.ex. våldsam arbetslöshet. Det passar inte för vårt socialförsäkringssystem. Det spräcker a-kassan och det hindrar möjligheterna att använda studiemedlen på ett effektivt sätt. Ni har själva sett hur vi har bollat med de bitarna. För studenterna passar inte föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen är inte konstruerad efter deras syfte och de har inte tillgång till a-kassa. Det är många problem där. Vi skulle vilja ha en utredning när det gäller trygghetssystemet. Och Miljöpartiet har föreslagit en förenkling, så att vi får en grundtrygghet för alla som inte är så hårt knuten till lönearbetet. Det gagnar kvinnor, arbetslösa och studerande. Men jag kan alltså inte lova någon lösning på det problemet i dag men arbetar för det.
Fru talman! Det var ju bra att Goude vill arbeta för det. Det vore intressant om han kunde forma en diskussion kring det. Min andra fråga är kortfattad och gäller kårobligatoriet. Goude har ju inte bara i den här debatten utan även i andra debatter diskuterat friheten och mångfalden. Det gäller inte bara studenter utan även människors och individers rättigheter att vara fria och kunna välja därefter. Sedan kan man då se i betänkandet och tidigare att Miljöpartiet inte ställer upp på studenternas friheter. Man säger i stället att kårobligatoriet ska finnas kvar. Är det verkligen Miljöpartiets och Gunnar Goudes uppfattning?
Fru talman! Den där frågan är lite rolig. Jag hade ödet att jungfrutala här i riksdagen med anledning av kårobligatoriet. Vi deklarerade då tydligt att det naturligtvis principiellt sett är fullständigt oacceptabelt att man har tvångsanslutning till en förening. Det är ingenting som Miljöpartiet ställer upp på. Det här var 1994 och 1995. Då satt den nuvarande utbildningsministern, Thomas Östros, bakom mig på Uppsalabänken och hade en precis likadan motion för avskaffande av kårobligatoriet. Det gällde också principen, som var mycket vackert deklarerad i motionen. Men vi hade alltså bakom oss en mandatperiod med en borgerlig regering som hade försökt avskaffa det här snabbt men inte hade lyckats åstadkomma någon lösning på de problem som det innebär när det gäller just t.ex. den sociala tryggheten. Det är ju många sociala frågor som hanteras inom kårerna. Där finns ekonomiska intressen i form av byggnader osv. Och det är en organisation som har en viktig funktion. Man måste naturligtvis då ta steget när man avskaffar det här på ett planerat sätt, och det har suttit två utredningar som har kommit med förslag som har förkastats därför att de skulle innebära en försämring för studenterna. Man gjorde den bedömningen att det var en risk med att avskaffa det här. Det gjordes för rätt länge sedan. Jag har begärt att man skulle få en ny utredning. Det var för fyra år sedan. Men viljan har inte varit så stor. Det är naturligtvis inte något väldigt angeläget problem, och tidpunkten just nu är ogynnsam därför att vi har fått en förändring med ett markant ökat studentinflytande. Därför är det viktigt att de gamla kanalerna finns och att man kan utnyttja dem. Där ska alltså studenterna ha en helt annat möjlighet att påverka utformningen av kurser, innehållet osv. Så nu skulle jag nog vilja vänta av det skälet. Det är inte rätt ögonblick att göra det.
Fru talman! Jag tror att de flesta av oss är överens om att det är bra med ett ökat internationellt forskningssamarbete. Det är bra att man i forskarvärlden ges möjligheter att utbyta erfarenheter. Det berikar forskare i olika länder att gemensamt samarbeta kring viktiga foskningsprojekt. Det är därför intressant att nu höra Gunnar Goude ifrågasätta EU:s forskningsanslag och den utveckling vi ser här, utifrån att forskarvärlden i liten utsträckning kan påverka fördelningen av anslagen och prövningar av anslagen. Det är ju samma Gunnar Goude som samarbetar med en regering som har ökat den politiska styrningen av resursfördelningen, av organisationsformerna och av ledningsfunktionerna beträffande högskolor, universitet och organisationsmodellerna. Så här hör vi en röst från talarstolen för Miljöpartiet, men i verkligheten sker någonting annat.
Fru talman! Det där var ju ingen bra beskrivning av verkligheten, Tomas Högström. Det är väl så att regeringen, i samverkan med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har ökat den politiska friheten och minskat den politiska styrningen men inte kunnat klara det fullt ut. Jag kan ju peka på vad som har skett. Vi har alltså forskarmajoritet i Vetenskapsrådet, i styrelsen där. Forskarna har majoritet och full bestämmanderätt. Dessutom har vi ordnat så att det är forskarmajoritet även i forskningsråden för tillämpad forskning. Forskningsrådet för sociala frågor och forskningsrådet för ekologiskt inriktade frågor formas och har också en majoritet av forskare. Däremot åker vi naturligtvis på pumpen när det gäller möjligheten att komma åt en styrning som inte är en forskarstyrning när det gäller de stora pengar som ni band upp i löntagarfondsstiftelsen, som vi då inte kan se. Det hade ju varit bättre om de hade kunnat ligga i Vetenskapsrådet, där forskarna hade haft möjligheten att hantera de pengarna. Det är mycket stora pengar. Det var moderaterna, Per Unckel, som drev igenom det. Det är den stora låsningen av pengarna. Man förde undan dem från forskarsamhället. Det som den här regeringen har gjort och som vi har varit med om att göra är alltså att öka friheten och minska den politiska styrningen. Ni gjorde tvärtom. Och EU är alltså det största hotet. Vi är självfallet för samverkan, och den samverkan är inget problem för en grundforskare. En grundforskare som är intresserad av ett område hittar genast de andra i världen som forskar på samma område. Inte ens järnridån kunde hindra den typen av samverkan. EU:s klåfingrighet på det här området är i bästa fall bara en liten broms, men den är ett kraftigt hinder. När det gäller näringslivet har utvärderingarna visat att pengarna dessutom används på ett dåligt sätt.
Fru talman! Tillskapandet av de fristående forskningsstiftelserna uppfattas i alla fall av forskningssamhället som ett lyft och innebar de facto en förstärkning till det området. I den delen har vi tydligen helt olika beskrivningar. Vad vi nu har sett är en ökad öronmärkning som dessutom har omvittnats från andra håll. Och då hävdar Goude fortfarande att politiseringen har minskat. Det är de facto helt felaktiga påståenden som han kommer med.
Fru talman! När det gäller att man har uppfattat det som ett lyft beror det ju på vilken valsituation man ställs inför. Då kunde man t.ex. välja att låta löntagarfondspengarna, om det nu skulle avvecklas, gå tillbaka till löntagarna, som ägde pengarna. Det var ju ett alternativ. Ett annat alternativ var att göra de här stiftelserna, som delar ut pengar till forskarna. Om man frågar forskarna vilket de tycker är ett lyft, det ena eller det andra alternativet, är det lätt att få ett svar. Om man frågar forskarna i dag om de tycker att det är ett lyft kan jag garantera att de skulle svara att de inte tycker det. Det var väl den fråga som jag skulle svara på, tror jag.
Fru talman!
Får jag tillägga att jag yrkar bifall till reservation
Alltsedan medeltiden har universitetet funnits som institution och begrepp för kunskap, bildning och utveckling. Genom århundraden har denna institution behållit sin ställning som garant för att samhället skulle kunna tillföras den kunskap och den kompetens som krävs för att upprätthålla och utveckla administrationen samtidigt som kunskap och vetskap om världen ackumuleras och förs vidare från generation till generation. Dess position har sällan ifrågasatts och dess kunskapsmonopol har varit i det närmaste totalt. Denna obrutna styrkeposition har möjliggjorts inte genom stagnation och slutenhet utan genom förändringsberedskap inför de omställningar som samhället genomgått och de nya kunskapsområden som forskning har skapat. Industrisamhället övergår i kunskapssamhället. Aldrig tidigare har samhällets behov av ökade kunskaper och breddad och fördjupad kompetens varit större. Aldrig har heller universitet och högskolor haft så många som vill ta del av det kunskapsutbud som dessa lärosäten kan erbjuda.

Hur förändras rollen för universitet och högskolor i detta samhälle? Bilden av högskolan håller på att dubbelexponeras. Vad menar jag med det?

En ny roll, som ingen egentligen medvetet har skrivit text till, har dykt upp i pjäsen. Denna roll avspelas i siffror i Högskoleverkets årsrapport för universitet och högskolor 1999. Bland dessa siffror har jag plockat ut en del. T.ex. började nästan en femtedel av dagens studenter för första gången i en högskoleutbildning vid 25 års ålder eller senare. Cirka en femtedel av studenterna har gjort ett långt uppehåll i studierna. Mer än en tiondel av studenterna har redan en examen på högskolenivå men har återkommit till högskolan. Deltidsstudier håller på att bli allt vanligare. Dessa siffror tyder på att vi i dag har många studenter som redan kan sägas ingå i begreppet det livslånga lärandet. Detta mönster är vanligare bland kvinnor än bland män. Den traditionelle studenten, som kommer direkt från gymnasieskolan och läser på heltid med inriktning mot examen, har fått studiesällskap av en ökande grupp studenter som egentligen inte ser som ett mål att avlägga examen. Snarare vill de skaffa kunskaper för en speciell kompetens som de just nu behöver i sin roll på arbetsmarknaden. Samtidigt som studentpopulationens sammansättning förändras ökar lärosätenas utbud av nya ämnen, nya ämneskombinationer och tvärvetenskapliga utbildningar.

Jag vill bara nämna allt detta, som jag är övertygad om är tecken på en betydande förändringsprocess som är i full gång inom högskolan. Jag utgår ifrån att vi alla delar uppfattningen att vår uppgift som beslutsfattare är att skapa förutsättningar för lärosätena att möta de nya krav som kunskapssamhället och principen om det livslånga och livsvida lärandet ställer och kommer att ställa. För oss socialdemokrater är en öppen högskola, som möjliggör för fler att inhämta de kunskaper som lärosätena erbjuder, en grundförutsättning. Samtidigt måste högskolan vara lyhörd för det omgivande samhällets krav och behov. Men det här är inget nytt. Lärosätena har alltid varit lyhörda inför samhällets krav och behov. Det har varit en förutsättning, som jag sade inledningsvis, för deras överlevnad. Fru talman! Det känns bra att vi i dag tycks vara eniga om de små och medelstora högskolornas betydelse för att kunna möta den nya tiden och det nya sökandetrycket. Utan dessa lärosäten hade den makalösa expansion av högskolan som vi ser i dag varit omöjlig. Fler platser behöver inte nödvändigtvis innebära en försämring av kvaliteten. Men sker expansionen, såsom den har gjort, i en tid av ekonomiska besparingar föreligger en risk för att undervisningsgrupper blir för stora och antalet undervisningstimmar för litet. Den resursförstärkning på 200 miljoner kronor som många talare här har nämnt och som utbildningsministern nu utlovat för att förstärka humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi kommer naturligtvis att minska risken för kvalitetsförsämring. Samtidigt är jag övertygad om att det kvalitetsutvärderingssystem som vi nu har sjösatt dels kommer att vara det enskilda lärosätet till stort stöd i kvalitetsarbetet, dels kommer att ge oss beslutsfattare en god bild av situationen ute på de enskilda lärosätena. Som jag tidigare anförde är öppenheten ett nyckelbegrepp för att högskolan ska kunna bli en aktiv part i det livslånga lärandet och behålla sin styrkeposition när det gäller att föra kunskaper vidare och ackumulera kunskap. Det krävs lyhördhet utåt för att kunna möta kunskapssamhällets krav, men även lyhördhet inåt mot den egna organisationen för att kunna göra bedömningen av vad det enskilda lärosätet har förmåga att erbjuda. Som jag upplever det är mötesplatsen för de här kraven och denna förmåga i dag lärosätets styrelse. Genom den sammansättning som styrelsen i dag har kan lärosätet skapa det starka nätverk i det omgivande samhället som är en förutsättning för en fortsatt stark position i ett växande kunskapsutbud. Jag tycker att Ulf Nilsson och Folkpartiet i denna fråga, som i många andra utbildningspolitiska frågor i dag, har intagit en mycket märklig position. Jag har tidigare uppfattat Folkpartiet som ett radikalt parti vad gäller utbildningsfrågor. Men det Folkpartiet framför i dag upplever jag som reaktionära strukturer för att möta nya moderna utmaningar. Jag ska försöka göra en sammanfattning av Ulf Nilssons bild av den framtida högskolan så som Ulf Nilsson beskrev den, nämligen att lärosätena själva ska utse styrelser, men man kan plocka in några kompetenta personer utifrån som kan högskole och forskningsfrågor. Det sägs ingenting om att man ska känna till samhället. De här kompetenta personerna får inte vara politiker, för politiker är amatörer.

Märker inte Ulf Nilsson att den bild av högskolan som Ulf Nilsson målar upp är ett mycket slutet system som riktar sig inåt mot sig självt och med alla medel försöker att stänga ute samhället och de förändringar som där sker? Herr talman! Förändringsprocessen inom högskolan är i gång. Den har uppfattats av många av oss inom utbildningsutskottet, vilket jag tydligt har hört i inläggen i dag. Den har uppfattats av vår socialdemokratiska regering, det kan jag garantera. Alla de utredningar som har gjorts och som fortfarande pågår vittnar väl om att man har uppfattat att vi är mitt inne i en stor förändringsprocess som kräver beslut av oss. En stor högskoleproposition har signalerats under hösten. Jag förväntar mig att vi här i kammaren kommer att ha ytterligare en intensiv och förhoppningsvis konstruktiv debatt före jul kring mer konkreta förslag i de här frågorna. Med detta vill jag yrka avslag på samtliga motioner i detta betänkande.

Herr talman! Majléne Westerlund Panke har här framfört en hel del tankar kring universitetens och lärosätenas förändrade roll. Den är inte bara förändrad, utan som jag tolkar det finns också en hel del kvar av det arv som vi kan se i det historiska perspektivet. Den rollen är inte borta därför att lärosätena ska bli en del av det livslånga lärandet och en aktör i det sammanhanget. Hon uttrycker också vikten av att lärosätena ges förutsättningar att vara aktörer i det livslånga lärandet och en glädje över att det är fler som studerar på deltid. Min uppfattning är nog att den senaste tidens förändringar i mångt och mycket har försvårat för lärosätena att vara reella aktörer på den arena som det livslånga lärandet bjuder. Studenter och forskare har haft svårigheter. De har t.ex. inte samma villkor vid familjebildande och annat som andra samhällsmedborgare. Lärosätena har av olika regleringar som skett tvingats att sammanföra mycket av sin undervisning och sin utbildning i lite mer långsiktiga program än fristående kurser, vilket tidigare var rätt tydligt. Jag skulle vilja höra om Majléne Westerlund Panke är intresserad av att driva de här frågorna så att man hittar möjligheter och kanske arenor för att diskutera hur lärosätenas intresse för och politikers vilja att de ska delta som aktörer i det livslånga lärandet faktiskt förverkligas.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att det jag gjorde i mitt anförande var ett försök att klarlägga lite grann hur jag ser på de här frågorna. Naturligtvis känner varje lärosäte i dag mycket väl förändringsprocessen och de nya krav som förändringsprocessen ställer på varje enskild högskola. Jag talade lite grann om alla de nya ämnen, ämneskombinationer och tvärvetenskapliga utbildningar som enskilda lärosäten skapar och genomför. Allt detta beror ju på att man känner att det finns ett annat behov i samhället. Det är jag övertygad om, trots att flera talare här har sagt att lärosäten på något sätt är bundna i ett hårt regelsystem, att man inte kan utvecklas osv. Det förhållande jag möter när jag är ute på enskilda högskolor är tvärtom. Varje högskola har i dag nya kreativa idéer när det gäller dels innehållet i utbildningar, dels hur utbildningar ska kunna genomföras för att så många som möjligt som så önskar ska kunna få tillträde till de utbildningarna. Det är i det här sammanhanget som vi som beslutsfattare ska komma in och skapa kanske ännu bättre förutsättningar för enskilda lärosäten att just kunna utnyttja den inneboende kreativa förmågan. Men vi är i ett diskussionsskede och precis som jag sade i mitt anförande hoppas jag att vi ska ha en mer konkret bas att diskutera utifrån i höst när propositionen kommer.
Herr talman! Lärosätenas roll är långsiktigt oerhört viktiga frågor för samhället, precis som Majléne Westerlund Panke säger. Därför ser jag fram emot att vi förhoppningsvis också ska ha en diskussion i utskottet om hur man kan hitta breda politiska lösningar som leder till olika sätt och strategier för hur universitetens och högskolornas framtida roll kan se ut och hur den kan förändras på bästa möjliga sätt för oss alla. Därför är jag glad för det besked jag i den här debatten får från det parti som ingår i regeringen när det gäller utvecklingen och öppenheten, även öppenheten för att olika lärosäten ska få lösa detta på ett sätt som är bäst för dem.
Herr talman! Jag tog i mitt anförande upp att jag är oroad över lärarbristen i grundskolan och gymnasieskolan, främst i ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Jag är rädd för att vi lätt hamnar i en ond spiral om vi inte snabbt gör någonting åt det här problemet.

I konkurrens med andra attraktiva utbildningar, t.ex. läkarutbildningen och civilingenjörsutbildningen, där det också finns stora behov, kan det innebära ännu färre sökande till lärarutbildningarna. Det är basalt att för att klara alla dessa behov att ha duktiga lärare. Har socialdemokraterna några idéer om vilka åtgärder man vill vidta för att få fler sökande till lärarutbildningarna just inom området matematik, naturvetenskap och teknik?
Herr talman! Jag ser en möjlighet att öka antalet sökande till lärarutbildningar i naturvetenskapliga ämnen i den nya lärarutbildning som vi har fattat beslut om. Här finns i dag alla möjligheter till att göra samma nya ämneskombinationer som växer upp inom de olika lärosätena. Man ska inte längre behöva vara låst i antingen ett naturvetenskaplig-tekniskt fack eller i ett humanistiskt fack, utan man ska i stället kunna ha ett ben i varje läger. På det sättet ska man, tror jag, kunna överföra till den enskilde eleven på grundskola och gymnasieskola en bättre helhetsbild av världen - om jag ska uttrycka mig lite högtidligt. Det är kanske där som jag i dag ser den största möjligheten att rekrytera fler bra lärare till naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Det innebär naturligtvis att varje enskild skolenhet följer med i utvecklingen och inte låser tjänstefördelningar på ett sätt att det inte går att utnyttja den typen av ny ämneskombination.